Herr talman! Uppfyller reformen de utbildningsmål som utbildningsministern så vackert utvecklade i sitt anförande och som alla — även vi som i mycket är kritiska mot den föreslagna reformens utformning —- i stort sett kan ansluta sig till? Svaret blir att den knappast gör det, i den form som högskolan nu skall stöpas i om propositionen bifalles - som utbildningsutskottet föreslår och som tycks komma att ske. Tre ting, heter det i en engelsk sentens, återkommer aldrig till människan: den bortskjutna pilen, det talade ordet och det försummade tillfället. Utbildningsministern hade en chans att lösgöra sig från U 68-betänkandet och alla de bindningar som efter hand har uppstått till det. Något ansvar för vad det blev av U 68 hade han ju inte. Han kunde ha lagt fram en proposition, som på ett helt annat sätt än den föreliggande tillgodosåg en önskad lösning av också andra problem inom den högre utbildningen än i första hand de organisatoriska. Men tillfället försummades, och när det återkommer vet ingen. Vi får alltså leva med en högskolereform som under alla förhållanden i många stycken icke tillfredsställer de närmast berörda, nämligen lärare och studerande, och de spelar onekligen en viss roll i sammanhanget. I likhet med herr Larsson i Staffanstorp finner jag det nödvändigt att något blicka tillbaka och att då begynna med det som är orsaken till att ganska mycket har gått snett. Den långa historien började för något över sju år sedan, nämligen den 26 april 1968. Då tillsatte dåvarande utbildningsministern Palme 1968 års nu nästan herostratiskt ryktbara utbildningsutredning U 68. Det var ett av hans misstag. Och den gavs en för svenskt utredningsväsen särpräglad och, som det snart skulle visa sig, ganska olycklig konstruktion. Till sakkunniga kallades som ordförande den ansvarige statssekreteraren, som jag nu ser här i kammaren, och därutöver de tre närmast berörda generaldirektörerna. De politiska partiernas representanter hänvisades till en av tre referensgrupper. De kunde framföra synpunkter, men avgörandet låg i de fyra ämbetsmännens händer. Dessa fyra bär därför det egentliga ansvaret för utredningens förslag, som alltså blev illa politiskt förankrat. Över huvud taget har få utredningsbetänkanden på utbildningens område råkat ut för en värre opinionsstorm än U 68:s tankemödor, skämtsamt — jag bringar det i åtanke igen — betecknat som vårt senaste fornminne. Överdriften i karakteristiken är givetvis påtaglig, men något ligger det i den. Det var helt enkelt så, jag ser det på det sättet, att U 68 tyvärr kom fel från början. Det var fel kategori personer som bildade utredningens i sista hand beslutande och därmed ledande grupp. Fel var också att man i vissa avseenden tog sin utgångspunkt mera i centralbyråkratiskt upplevda organisationsfrågor än i de problem som de berörda upplevde ute vid universiteten och i studentkårerna. Den institutionella organisationen, inte studiernas innehåll och kvalitet, blev huvudintresset. Forskningens problem lämnades helt åt sidan. Detta har sedan i huvudsak inte gått att rätta till, inte ens i beredningen eller under utskottsarbetets gång. Utbildningsministern sade här att man visst hade arbetat med studiernas innehåll och att det finns redovisat i propositionen. All right! Det medges. Men jag lade märke till — det kan ha varit en tillfällighet, men det kan också ha varit med, beräkning — att utbildningsministern inte hade något nämnvärt att säga om kvalitet. Innehåll är en sak, det kan vara snart sagt vad som helst. Men vad har innehållet för kvalitet? Det är väl någonting som inte särskilt har observerats eller utretts — i den mån det går att utreda. Det blev ganska snart uppenbart att U 68 måste underkännas som det sista utredningsordet, och så tillkom den lika ryktbara s.k. sommarberedningen, som presterade en promemoria vilken på grund av pärmarnas färg skämtsamt kallades röda boken. Promemorian förändrade eller modifierade U 68-förslaget på viktiga punkter — det skall erkännas. Men i huvudsak fanns dock fornminnet kvar, t.ex. total intagningsbegränsning och utlokalisering av permanent högskoleutbildning runt omkring i landet, allt medan studerandeantalet sjönk. Tanken på allomfattande, partipolitiskt dominerade högskolestyrelser i de stora universitetsorterna uppgavs i beredningen, men i stället infördes regionorgan - som har stått i centrum för diskussionen sedan — med styrande, administrerande och resursfördelande uppgifter. Sex regionala universitetskanslersämbeten, kan man säga. Allt detta gick vidare till proposition och utskottsbetänkande, och oenigheten i beredningen överfördes till utskottsbetänkandet, och där har vi den alltså nu. Det har fört med sig att betänkandet har 26 reservationer och 2 särskilda yttranden. Vi moderater svarar för huvuddelen - om det skall uppfattas som beröm av utbildningsministern och hans medhjälpare kan man ifrågasätta. Enligt vår uppfattning talar mycket för att ytterligare utredningsoch remissarbete hade varit av nöden för att skapa bättre förutsättningar än vad som nu föreligger för statsmakterna att fatta beslut om en så omfattande högskolereform som denna. En proposition om en omdaning av vårt lands universitetsoch högskoleväsende borde kanske strängt taget ha fått anstå t. v. Några svårare direkta vådor för den högre utbildningen skulle det väl knappast ha medfört. Men å andra sidan må inte förnekas att den högre utbildningen kan behöva reformeras i åtskilliga avseenden utan någon längre tidsutdräkt. Det har blivit avgörande för moderata samlingspartiets inställning till propositionen. Vi är alltså med på att beslut fattas nu, dock under förbehållet att ytterligare överväganden görs på väsentliga punkter, vilket också kommer att ske och medföra ytterligare riksdagsbehandling — det framgår av utskottsbetänkandet. Vi beklagar sålunda att de grundläggande frågorna om den framtida högskoleutbildningens innehåll och kvalitet — med betoning på den senare — har givits en mycket summarisk behandling. Utredningsarbetet har i alltför hög grad varit inriktat på administrativa och organisatoriska aspekter, och därför har U 68 i mångt och mycket — kanske t.o.m. mer än det förtjänar — blivit en symbol för utbildningens ökande byråkratisering. Men kvalitetsmässigt återstår mycket att göra i fråga om högskoleutbildningen i fortsättningen. Full enighet råder om att högskolorna mer än tidigare måste samspela med samhället i övrigt, att de skall öppnas för nya grupper av studerande, att den sociala snedrekryteringen så långt möjligt måste hävas och att grundutbildningen måste göras mera målinriktad och yrkesanpassad, också i fråga om sådana utbildningar där så inte tidigare varit fallet. Vi godtar alltså ett vidgat högskolebegrepp. Detta är saker och ting som utbildningsministern talade om i sitt anförande och om vilka vi alltså är helt ense. Den nya högskolan kommer att omfatta betydligt fler utbildningsvägar och kurser än nuvarande universitet och högskolor. Det är vi med på. Ett exempel på nya utbildningar på högskolenivå är den yrkestekniska högskoleutbildningen, på vilken vi anser oss kunna ställa mycket stora förhoppningar. En förutsättning för en kvalitativt god grundutbildning är ett starkt samband med forskningen. Utbildningsministern var inne på det. Vi hälsar med tillfredsställelse propositionens och utskottsbetänkandets uttalande att en vidgning av samspelet mellan grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning bör komma till stånd, också i fråga om de delar av högskolan som f. n. saknar sådant direkt samband mellan de båda verksamhetsgrenarna. Man jag tycker, herr utbildningsminister, att det brister i konkretiseringen av hur detta vidgade samband skall åvägabringas, så att det blir uppenbart för de studerande. Det viktiga här är ju hur det upplevs av de studerande, vilka intryck de tar av det, hur de inlemmas i det och om det blir på ett bra sätt. I annat fall blir ju de förnämliga orden — som jag instämmer i — bara ord. Svårförståeligt är det för oss att utskottet inte velat stryka under exempelvis angelägenheten av att det finns ett personsamband mellan lärarrepresentanterna i fakultetsnämnderna och i linjenämnderna, så att en intim kontakt på det sättet obönhörligen skall kunna upprätthållas mellan forskningsplanering och grundutbildning. Forskningen inom universitetssektorn berörs i hög grad — och det sade utbildningsministern också — av den organisation av universitetsoch högskoleutbildningen som kommer att gälla sedan vi tagit ställning till propositionen. Forskarutbildningsutredningen har dock inte fått i uppgift att behandla universitetsforskningens arbetsförhållanden och dimensionering. Vi har konstaterat att allt talar för att de med universitetsforskningen sammanhängande problemen är av den storleksordningen att de, såsom riksdagens revisorer föreslagit, bör tas upp i en speciell utredning. Vi har därför reservationsledes yrkat på tillsättandet av en parlamentarisk universitetsforskningsutredning. Nu hör jag att också utbildningsministern har tankar på någonting i den riktningen. Han säger att en del kan ske genom forskarrådsutredningen, och han hänvisar till hur man kan se på forskningens framtida inlemmande i utbildningen genom att studera verksamheten i Linköping. Men så fortsätter utbildningsministern — om jag uppfattade honom riktigt; det går ju så snabbt när vi talar här — att forskarutbildningsutredningen också skall ta hand om universitetsforskningen och dess problem och att det skall komma tilläggsdirektiv. Detta hälsar vi med tillfredsställelse — jag har bara en känsla av att det skulle bli ”i sinom tid” som det där skulle komma, och det ger då vidgade perspektiv. Jag vill tillägga att om forskarutbildningsutredningen nu skall få detta uppdrag, måste utredningen också utvidgas personellt — det är nu icke en fullständig parlamentarisk utredning; moderata samlingspartiet är t.ex. icke representerat i utredningen f.n. I avvaktan på vad som kan hända vidhåller vi dock vårt krav på en universitetsforskningsutredning, men kan den ordnas på annat sätt, säger vi all right. Vi har emellertid inte fått några bindande löften än. Detta är om än inte en bagatell så dock en mindre sak. För anknytningen mellan grundutbildning och forskning torde, såsom redan i stor utsträckning är fallet, den tjänstetyp som representeras av universitetslektorerna i första hand svara. Många remissinstanser har därför förordat att vetenskaplig och pedagogisk skicklighet skall tillmätas lika stor vikt såsom befordringsgrund för universitetslektorer, innebärande garanti för högre vetenskaplig kompetens. I propositionen och utskottsbetänkandet förordas däremot att den pedagogiska skickligheten skall vara den tyngst vägande faktorn. Vi ställer oss på de nämnda remissinstansernas sida av omtanke om forskningens roll. För innehavare av ett universitetslektorat har det tidigare i princip inte funnits något tjänsteutrymme för egen forskning. Vi anser att det från undervisningens synpunkt är viktigt att en lärare, särskilt en lärare som spelar en så stor roll för grundutbildningen som en universitetslektor ju gör, själv skall ha fortlöpande kontakt med aktiv forskning. Propositionen medger att universitetslektorerna nu — jag citerar exakt — ”inom ramen för tillgängliga resurser skall kunna få tillfälle att delta i forskning/forskarutbildning”. Vi uppfattar inte detta som till fyllest; det sägs ju i propositionen bara att de ”skall kunna få tillfälle”, men vem ger dem det tillfället och när kommer det? Vi menar att viss forskningsskyldighet egentligen bör ingå i universitetslektorernas tjänsteåligganden, men om det inte kan realiseras skall de under alla förhållanden ha rättighet —- inte bara få tillfälle — att tjänstgöra i forskning och forskarutbildning. Hur många skall få studera och på vilket sätt skall de få tillträde till högskoleutbildning? Det är alltså frågan om högskoleutbildningens dimensionering, och det är en av de väsentliga punkter på vilka oenighet funnits i utredningsoch beredningsarbetet alltifrån U 68:s tillkomst fram till dagens utskottsbetänkande. Propositionens dimensionering av den grundläggande högskoleutbildningen känner vi ju till, och den får väl betecknas som en verklig totaldimensionering. För att åstadkomma en sådan sägs i propositionen att en generell antagningsbegränsning skall användas över hela linjen. Motiveringen för denna kvalificerade planhushållning inom den högre utbildningen är enligt utbildningsministern att man skall säkra, såsom det heter, en balanserad utveckling. Samtidigt reglerar sig emellertid studerandeantalet av sig självt, men det tycks utbildningsministern inte låtsas om. Förslaget om generell antagningsbegränsning —- för det är vad det är fråga om i propositionen — avvisades i motioner från centerpartiet, moderata samlingspartiet och folkpartiet samt i en motion om allmänt avståndstagande från propositionen av vänsterpartiet kommunisterna. Saken borde alltså ha varit klar.

Vem som försökte förvända synen på vem undandrar sig mitt bedömande —- den där gestalten målad på väggen, som herr Larsson i Staffanstorp talade om, måste nog ha bedrivit ett lurigt spel. De tre andra partierna lät sig emellertid inte bländas av föreställningen, vars resultat alltså nu kan utläsas i betänkandet. Försvunnit har det otäcka ordet ”totalspärrar” — det hade redan U 68 allergi mot. Men också det något mildare uttrycket ”generell antagningsbegränsning” har t. v. satts inom lås och bom.

Men även här kan man från pengar lätt räkna om till personer. Som vi ser det är detta ingenting annat än en ganska total antagningsbegränsning i nya kapprockar, möjligen med något större frihet för de enskilda läroanstalterna att vara medbestämmande än vad U 68, propositionen och utbildningsministern förutsatte. Men en total och generell antagningsbegränsning är det, djupast sett, fortfarande. Typiskt tycker jag nog är ett uttalande av utskottet, att kommer en studerande inte in på en högskola får han eller hon se sig om efter en annan med eventuellt någon plats kvar. Finns det ingen sådan är utspärrningen ett faktum. När det gäller att fastställa ramarna för den fortsatta utvecklingen — och nu skall jag vara litet mer positiv — av den högre utbildningen avvisar vi moderater tanken att det skall ske uteslutande utifrån föreställningar om arbetsmarknadens behov och efterfrågan. Vi är alltså inte alltid så imponerade av de synpunkter som framförs av personalorganisationer, vilkas resonemang jag sannerligen väl känner till. Visserligen måste hänsyn tas till de studerandes framtida arbetssituation när man avsätter resurser till högskoleutbildning, men det är orealistiskt att tro att en allmän antagningsbegränsning skall utgöra en garanti emot svårigheter på arbetsmarknaden. Korrekta behovsoch arbetsmarknadsprognoser är omöjliga att göra — det har man aldrig lyckats med. Även om man något så när lyckas fastställa det framtida behovet av olika yrkesgrupper och fördela dessa på olika utbildningar, återstår att ta ställning till den årliga intagningskapaciteten till olika utbildningar och inte minst — vi har sett det behovet när det gäller lärarutbildningen — att fastställa yrkesbenägenheten hos olika utbildningsgrupper. Därför vill vi hävda att den faktiska dimensioneringen i stället måste ta stor hänsyn till de enskilda individernas egna utbildningsbehov och utbildningsönskemål. På det sättet garanteras valfriheten för den enskilde vid utbildningsvalet. Det föreligger i dag och för överblickbar framtid en tillströmningssituation — så vill jag formulera vår inställning — som icke ger anledning till och skapar behov av ett uttalande om eller utarbetande av ett system med total antagningsbegränsning med fördelning på utbildningsregioner, högskoleområden, linjer och enskilda kurser. Endast då det gäller utbildningslinjer som är särskilt kostnadskrävande eller när det gäller klart avgränsade arbetsområden kan vi anse att en antagningsbegränsning är motiverad. Eventuella svängningar i tillströmning — jag talar nu om svängningar och inte om katastrofer — och examination bör kunna bemästras genom ökade resurser till yrkesoch studierådgivningen. Jag vill alltså slå fast — och anknyter därvid till det utbildningsministern sade — att vi skall ha en högskola för alla och en högskola som är öppen och tillgänglig för så många som möjligt. Är den inte det riskerar man onekligen en social snedrekrytering — det har erfarenheten lärt oss.

Det har utskottet sagt, och jag hoppas att utbildningsministern nu också fått den uppfattningen. De mycket intrikata frågorna om behörighet för högskolestudier, om urvalet av behöriga sökande och därmed sammanhängande problem kommer fru Sundberg senare i dagens debatt att ta upp till behandling.

Men detta är vår inställning. Var den oundgängliga prövningen skall ske, får man ta upp till diskussion. Vi anser alltså att inga typer av kvoteringar — hur invecklade man än gör dem, och en del av dem har blivit ganska invecklade — är av godo, utan de är snarare av ondo. Därför har vi i en reservation krävt att man skall ta itu med att försöka få fram ett nytt antagningssystem. Beträffande frågan om högskolornas inriktning och organisation föreslås att huvuddelen av högskoleutbildningen blir organiserad i allmänna, lokala och individuella utbildningslinjer. Ett sådant system finner vi godtagbart. Det kan vara rimligt att ha en grunduppsättning utbildningar i form av allmänna linjer, som är avsedda att finnas på flera orter. Det kan vidare vara fördelaktigt att det finns utrymme för lokala alternativ för att tillgodose utbildningsbehov för en viss ort eller en viss region. Det är dessutom viktigt — det vill vi moderater trycka särskilt på — att de enskilda individernas önskemål om egna studievägar kan tillgodoses genom individuella linjer. Inte minst med tanke på arbetslivets växlande behov är det angeläget att friare kombinationsmöjligheter erbjuds. Vi moderater anser att studerande med speciella utbildningsönskemål efter samråd med studierådgivaren och anmälan ovillkorligen skall ha rätt till individuell linje — givetvis inom ramen för det utbildningsutbud som ges på ifrågavarande högskoleort. Jag vill på förekommen anledning understryka detta. Det har också varit uppe i utbildningsutskottet. Vad beträffar högskoleutbildningens lokala och regionala organisation har meningarna hårt brutits mot varandra. Att ha endast en högskoleförvaltning på varje högskoleort utan hänsyn till antalet, storleken och arten av ingående högskoleenheter är inte ändamålsenligt och innebär otvivelaktigt en ny form av centralisering. Begreppet centralisering är litet differentierat. Den institutionella organisationen måste i stället anpassas till de förhållanden som råder inom olika utbildningar vid skilda universitet och högskolor. De lokala högskoleenheterna med egna styrelser måste ges stor frihet att arbeta självständigt. Propositionen förordar — här är vi inne på en stridsfråga — en regional organisation med regionstyrelse och därtill knutna regionala utbildningsnämnder inom varje högskoleregion. Styrelsen skulle vara utrustad med betydande administrativa, styrande och resursfördelande befogenheter, alltså ett regionorgan som blir en beslutande instans mellan centralorganet UHÄ och de enskilda högskoleenheterna. Vi moderater föreslår i stället regionala samrådsoch planeringsorgan med i första hand rådgivande och utvecklingsstimulerande funktioner. De regionala samrådsorganen bör ha ett minimum av styrande och administrativa uppgifter. En kvalitativt god utbildning och forskning förutsätter ett flexibelt system, som snabbt kan möta uppkommande förändringar. En enhetlig och administrativt likformig organisation motverkar detta. Det regionala organet bör enligt vår mening inte till två tredjedelar bestå av företrädare för allmänna intressen och till en tredjedel av ledamöter hämtade inom högskolan. Inga avgörande skäl talar för att allmänintressena skall ha majoritet i de regionala samrådsorganen. I dem bör i stället, eftersom de är samrådsorgan även om de kallas för styrelser, ingå företrädare för samtliga enheter i vederbörande högskoleregion. Propositionen förordar att högskoleutbildningar på var och en av högskoleorterna organiseras inom ramen för en högskoleenhet. Endast för Stockholms — och nu kommer jag till en rätt avgörande sak — och Gö teborgs del utgår propositionen från att det skall finnas mer än en enhet. Det avgörande beslutet om antalet enheter per högskoleort skall fattas av de lokala organisationskommittéerna och regeringen. Så har jag läst utbildningsministerns uttalande. Den föreslagna reduceringen av antalet högskoleenheter väcker utomordentliga betänkligheter, om det är avsikten att det skall bli på det här sättet. Den institutionella organisationen måste ju, som jag nyss sade, anpassas till de skiftande förhållanden som råder inom olika utbildningar och vid olika universitet och högskolor. En sammanläggning av nuvarande enheter — det är ett uttalande som vi vill göra här — bör därför endast komma till stånd när den är motiverad av strängt sakliga skäl, och då blir det väl närmast i undantagsfall. Jag måste säga att jag ser med skepsis på utbildningsministerns sammanläggningsiver och undrar vad det är som kan dölja sig bakom den. Utskottet har beslutat att skjuta frågan framför sig på så sätt att varje förslag till sammanläggning skall underställas riksdagen, som då i fall efter fall fattar sitt beslut. Därmed tas alltså avgörandet från regeringen och utbildningsministern. Det är nog klokt, ty är det allvar att man skall sträva efter att det endast i Stockholm och Göteborg skall finnas flera självständiga enheter, då är utbildningsministern ändå inne på litet tokiga funderingar. Tänka sig en enhet för all högskoleutbildning exempelvis i Stockholm resp. Lund och Malmö — vilken gigantomani och vilken elefantiasis! Det är möjligt att jag ser någonting på väggen — dock inte detsamma som herr Larsson i Staffanstorp — men jag kan inte underlåta att redovisa mina betänkligheter. Jag tycker att utbildningsministern borde förklara sig på den här punkten. Sammansättningen av enhetsstyrelserna har i propositionen angivits på ett minst sagt svävande sätt. I U 68-beredningen enades vi efter mycket resonerande om att i enhetsstyrelserna majoriteten borde bestå av lärare, övriga anställda och studerande vid resp. enhet. Företrädare för allmänna intressen borde endast utgöra en tredjedel. För detta har utbildningsministern tydligen haft svårt att böja sig. Visserligen säger han i propositionen att den av beredningen skisserade sammansättningen bör vara en utgångspunkt för närmare överväganden beträffande varje enhet. ”Det bör emellertid”, fortsätter utbildningsministern, ”vara möjligt att göra också andra avvägningar mellan olika intressen, t.ex. att ha” — och därmed desavouerar han direkt beredningen — ”en majoritet av företrädare för allmänna intressen” — alltså diametralt motsatt beredningens uttalande. Vi för vår del anser att det bör slås fast att enhetsstyrelserna skall bestå till två tredjedelar — det är naturligtvis approximativt men någonting i den riktningen — av representanter för lärare, övriga anställda och studerande och till en tredjedel av företrädare för allmänintresset. Även på den här punkten vägrar utskottet ge regeringen och utbildningsministern fria händer. Utskottet uttalar att om särskilda skäl eventuellt skulle motivera en annan sammansättning av enhetsstyrelserna än den av U 68-beredningen skisserade modellen med två tredjedelar internrekryterade och en tredjedel företrädare för allmänna intressen, så skall frågan härom såsom varande principiellt viktig gå till riksdagen för beslut. Riksdagen tar också här, som jag hoppas, över kommandot. Så till den sista stora frågan, nämligen lokalisering av ny högskoleutbildning till nya orter. I den frågan är det, som vi i moderata samlingspartiet ser det, av avgörande principiell betydelse att ingen nyetablering aktualiseras som kan äventyra resurser och verksamhet som redan finns eller åstadkomma splittring av nu föreliggande utbildningsutbud och begränsade utbildningstillgångar. Enligt utbildningsministern är det angeläget att principbeslut nu fattas om på vilka orter — orterna kallas i propositionen utbyggnadsorter — den permanenta högskoleutbildningen skall byggas ut under den period som vi kan överblicka. Riksdagen föreslås fatta beslut om att 14 orter eller par av orter skall vara s.k. utbyggnadsorter, nämligen —- förutom högskolan i Linköping, tekniska högskolan i Luleå, de tre universitetsfilialerna Karlstad, Växjö, Örebro — också Borås, Eskilstuna Borlänge, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Sundsvall/Härnösand och Östersund. Som närmast aktuella för utbyggnad utpekas Sundsvall Borlänge, Jönköping och Kalmar. De nuvarande universitetsstäderna Uppsala, Lund, Malmö, Stockholm, Göteborg och Umeå förutsätts bibehålla ungefär sin nuvarande del av den samlade högskoleutbildningen. Utskottets majoritet går ännu längre i fråga om utlokalisering och förordar att jämväl Skövde och Gävle/Sandviken skall vara utbyggnadsorter, dock icke med prioritet. Därutöver utökar utskottet de åtta orter, som föreslagits få försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning från höstterminen 1975, med ytterligare fyra orter, nämligen Skellefteå, Karlskrona, Sandviken och Skövde. Dock skall försöksverksamheten börja först höstterminen 1976 resp. 1977. Vidare får Skellefteå löfte om att förslaget om en tvåårig träteknisk utbildning snarast skall prövas. Detta är alltså, kort uttryckt, kontentan av förslaget. Vi moderater kan under kvarhållande och betonande av den principiellt restriktiva hållning till förslag om utlokalisering av högskoleutbildning till ett större antal orter, som jag nyss kortfattat redovisat, godta att de orter som i varierande omfattning redan har permanenta resurser för eftergymnasial utbildning får ställning av högskoleort. Den minskade studerandetillströmningen medger emellertid, som vi ser det nu, inte i nuläget, som föreslås i propositionen, en omfattande utbyggnad på dessa orter. Någon argumentering för den ena eller andra ortens speciella förutsättningar framför de övrigas avstår vi ifrån. Inte heller vill vi utdöma någon eller några orters möjligheter av dem som nu är aktuella.

Och därvidlag är det aktuellt med lärarhögskolorna, som ju håller på att dras ned. Skulle det bli så att en lärarhögskola — vilket jag verkligen hoppas inte sker — läggs ned på någon ort, rasar ju förutsättningarna samman för den orten att i fortsättningen vara någon högskoleort av betydenhet. Då måste man göra någon form av utbyggnad där. Vi menar att bättre möjligheter för en intensivare spridning av högskoleutbildning och en förbättrad bas för önskad rekrytering av högskolestuderande kanske kan nås genom en starkare satsning på olika former av s.k. decentraliserad högskoleutbildning, t.ex. i form av distansundervisning. Det var utbildningsministern inne på; han hade en litet negativ syn på eteruniversitet och sådant. Det är möjligt att det kan ligga något i den kritiken. Nu kommer det efter hand att läggas fram förslag om sådan här distansundervisning, efter vad jag kunde uppfatta av utbildningsministerns anförande, och jag vill understryka att det är någonting som jag tror att vi skall satsa på. England var litet, sades det, för en särskild enhet. Mig veterligen har man en enhet för dylik undervisning i Queensland i Australien, som lär fungera alldeles utmärkt. Jag vet ingenting närmare om den, men jag hoppas få komma dit någon gång och bli bekant med den. Jag ställer mig alltså en aning skeptisk till att England skulle vara för litet, men det finns kanske för stort utbud i övrigt i England. Till slut. När man ser att ett tämligen omfattande utredningsoch planeringsarbete för de närmaste åren läggs dels på en central organisationskommitté,dels på sex regionala organisationskommittéer måsteman säga att propositionen om reformering av högskoleutbildningen är ett ganska ofullgånget verk. Frågetecknen kring de här kommittéerna har hopat sig. Den tilltänkta sammansättningen av kommittéerna framgår inte av propositionen, och det klarläggs inte heller inom vilka ramar organisationskommittéerna skall arbeta. Misstanken ligger nära till hands att regeringen, då den skall vara huvudman för kommittéerna, hade tänkt sig att kanske — det är bara ett kanske — över huvudet på riksdagen själv bestämma över den slutliga utformningen av högskoleutbildningen. Utskottet ger här, så långt jag kan se, klart besked till utbildningsministern och departementet. I kommittéerna skall ingå företrädare för såväl läroanstalten inom vederbörande region som för de studerande och personalorganisationerna. Det är utmärkt. Alla principiellt viktiga delar av organisationskommittéernas förslag skall gå till riksdagen för slutligt ställningstagande. Det är också utmärkt, vilket jag vill ha utsagt. Genom det nålsögat — det hoppas jag att riksdagen är — bör inte kunna slinka alltför uppenbara tokigheter om organisationskommittéerna, trots sin nu preciserade sammansättning, till äventyrs skulle göra sig skyldiga till sådana. Med dessa pläderingar och kritiska kommentarer har jag nått slutet av min del av moderata samlingspartiets granskning av propositionen nr 9 år 1975. Propositionen och utskottsbetänkandet speglar — det tror jag nog är riktigt — i stora stycken det aktuella politiska läget. Mycket har karaktären av kompromisser mellan de olika partiernas och intressenternas sinsemellan ganska svårförenliga ståndpunkter. På åtskilliga punkter, därav flera avgörande, har motsättningarna inte kunnat överbryggas. Där står uppfattning mot uppfattning, bedömning mot bedömning. Riksdagen har i dag att säga sin mening. Vilket riksdagsbeslutet än blir är det dock bara en etapp på vägen. Det återstår att omsätta propositionens riktlinjer i praktisk användning, så att den verkligen blir gagnerik för de studerande. Även det fordrar skärpt politisk bevakning. Fritiof Nilsson Piraten — en man som sannerligen inte var oinsatt i sydsvenskt universitetsliv i gången tid — har sagt, att av alla sammanstörtande byggnader är luftslotten de värsta, ty de kräver de flesta offren. — Må den nya högskolan undgå att bli ett sådant luftslott. Den förhoppningen kan väl utbildningsministern instämma i. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer fogade till utskottsbetänkandet — jag räknar inte upp dem — som avgivits av fru Sundberg och mig, antingen ensamma eller tillsammans med en eller flera andra reservanter. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! När U 68 nu efter sju års förberedelsearbete ligger på riksdagens bord så kan det kanske tyckas vara ett rätt snyggt inslaget paket. Jag skall gärna medge att omslaget till paketet både i regeringens och i utbildningsutskottets tappning innebär en viss ytlig försköning jämfört med U 68:s betänkande. Dess värre tror jag emellertid samtidigt att innehållet i paketet är lika torftigt som tidigare. Med det menar jag, att det förslag till en ny högskola som i dag föreläggs riksdagen ytligt sett kan förefalla tilltalande. Man talar vackert om en öppen, en demokratiserad och en decentraliserad högskola. Verkligheten är emellertid en annan. De konkreta förslag som läggs fram stämmer ingalunda överens med dessa vackert formulerade mål. Och jag kommer, herr talman, att ta fram de konkreta punkter där förslaget avviker från den vackra bild som utbildningsministern i propositionen och i sitt inledningsanförande i dag sökt teckna. Jag vill emellertid dessförinnan säga några ord om det behov av verklig reformering av högskoleutbildningen som enligt min mening föreligger. Jag tror exempelvis att det är alldeles riktigt att yrkesanknytningen i högskoleutbildningen måste förstärkas. Här finns det uppenbara brister i nuläget, inte minst vid de filosofiska fakulteterna. Det är därför viktigt att man fastlägger studiemål för olika yrkesutbildningar och att man med dessa studiemål som grund söker utforma utbildningsvägarna, när det gäller både utbildningens innehåll och utbildningstidens längd. Det är också viktigt att en bättre anknytning: mellan utbildning och arbetsliv kommer till stånd. Man måste därför i det fortsatta reformarbetet på allvar söka förverkliga det man har kallat återkommande utbildning. För att åstadkomma båda dessa mål — en effektivare yrkesanknytning av universitetsutbildningen och en reell återkommande utbildning — krävs ett fortsatt beredningsarbete utöver det som organisationskommittéerna avses få i uppdrag att göra. Jag tror att det vore lämpligt om fristående studiegrupper med företrädare för yrkeslivet, för lärare och forskare och för de studerande själva fick möjligheter att delta i ett sådant arbete. Det finns över huvud taget i propositionen och i utbildningsutskottets betänkande ganska litet av konkreta riktlinjer för hur arbetet på att skapa återkommande utbildning skall gå till. Jag har i ett särskilt yttrande pekat på vad jag tror att man behöver göra. Det gäller först och främst utformningen av det studiesociala systemet i framtiden. Där gav gårdagens debatt rätt klara besked om att man från regeringens sida inte är beredd att ta konsekvenserna av målsättningen att få fler vuxenstuderande även till högskolan. Här måste uppenbarligen förändringar ske om den återkommande utbildningen skall bli verklighet också på högskolenivå. Det gäller vidare, som jag påpekat i mitt särskilda yttrande, frågan om hur man skall kunna föra in yrkesförberedande moment i befintlig längre teoretisk högskoleutbildning, t.ex. civilingenjörsutbildningen. Det gäller slutligen också frågan om förhållandet mellan den internutbildning som i dag bedrivs både på den offentliga och den privata marknaden å ena sidan och på högskolorna å den andra. Jag tror att det skulle vara av stort intresse om utbildningsmyndigheterna tittade litet mera på den verksamhet som bedrivs av statens personalutbildningsnämnd. De här är alltså viktiga delar av en högskolereform som vi i dag inte i någon nämnvärd utsträckning tar ställning till, men som det finns anledning att återkomma till. Rent allmänt vill jag säga att den förändring av högskolan som det nu gäller ändå är i allt väsentligt en organisatorisk och administrativ fråga och därmed en fråga som bara i liten utsträckning direkt sysslar med utbildningens innehåll och utbildningens mål. Jag tycker fortfarande att hela det här reformarbetet har bedrivits på ett bakvänt sätt. Man borde ha börjat med utbildningens mål och innehåll och därefter bestämt sig för en ändamålsenlig organisation. Då hade förmodligen stora delar av den diskussion om byråkratisering som har förts blivit onödig. Talet om en öppnare högskola, en vidgad högskola, har i ett avseende täckning i propositionen, och det är när man vill låta också andra grupper än de som har fullständig gymnasieutbildning få studera vid högskolan. Det är en som jag tror riktig och fruktbar förändring, och den har folkpartiets fulla stöd. Men samtidigt som man på detta sätt söker öppna högskolan, så försöker man stänga den genom att införa en inträdesspärr också för de delar av högskolan där tillträdet i dag är fritt. Och denna spärr — eller ”generella antagningsbegränsning”, som termen lyder i propositionen — motiveras i dag inte i första hand av resursskäl eller arbetsmarknadsskäl. Det är inte en stor tillströmning av studerande eller hotet om en hastig ökning av antalet nyinskrivna i en nära framtid som har motiverat förslaget om en totalspärr. Syftet är i stället och har under hela U 68-arbetet varit att få fram en modell med vars hjälp man centralt skall kunna styra de studerande till olika utbildningar och till olika orter. Denna typ av styrning är främmande för oss liberaler. I en liberal utbildningssyn är det alltid den enskilde studerandes studieönskemål som skall tillmätas störst betydelse. Det innebär att man ger den enskilde en så stor valfrihet som möjligt i sitt utbildningsval. Det betyder att man vill söka begränsa omfånget på den spärrade utbildningen till endast sådana sektorer där det av t.ex. lokaleller laboratorieresursskäl är nödvändigt. Med den tillströmning vi har i dag — ca 10 000 färre nyinskrivna per år än under slutet av 1960-talet —- finns det inte heller av resursskäl någon anledning att införa en allmän antagningsbegränsning. Detta synsätt påverkade också den parlamentariska U 68-beredningen, som arbetade förra sommaren. Beredningen hävdade nämligen att en totaldimensioneringsmodell bara borde kompletteras med en spärr vid behov. Propositionen har emellertid i detta avseende gått längre och föreslagit en generell antagningsbegränsning. När utbildningsminister Zachrisson tidigare i dag talade om en högskola för alla, borde han ha sagt att det gällde en högskola för alla dem som kommer in. Men den begränsningen fick vi inte höra. När man studerade de motioner som väcktes för ett par månader sedan med anledning av propositionen, så kunde man till sin glädje finna att alla motioner från folkpartiet, moderaterna och centern yrkade avslag på tanken på generell antagningsbegränsning. Det finns, tycker jag, särskild anledning att peka på centermotionen 1876, som i yrkande nr 2 hävdar att förslaget om generell antagningsbegränsning inom högskolan bör avvisas. Under utskottsbehandlingen yrkade också vänsterpartiet kommunisternas representant att den form av totalspärr som föreslogs i propositionen skulle avvisas. I det här läget fanns således inom utbildningsutskottet en majoritet för att säga nej till regeringens förslag om en generell antagningsbegränsning. Man skulle då i stället ha hänvisat till att varje ny riksdag är suverän att besluta om spärrar och att fördelningen mellan den spärrade och den ospärrade sektorn alltså måste prövas år från år. Nu har emellertid centerpartiet övergivit den linjen. I stället för att säga nej till den totala antagningsbegränsningen har centern förenat sig med socialdemokraterna om en s.k. skrivning på denna punkt. Olika tolkningar har gjort sig gällande om vad utbildningsutskottet föreslår på denna punkt. Låt mig då först säga att jag tycker att det är djupt otillfredsställande, att man i riksdagen genom otydliga formuleringar försöker undvika att ge ett klart svar på frågan om högskolan skall spärras eller inte. Herr Alemyr, utbildningsutskottets ordförande, gjorde i en tidningskommentar i förra veckan det uttalandet att utbildningsutskottets betänkande var ett förtydligande av propositionen och att man dessutom nu inte talar vare sig om spärr eller generell antagningsbegränsning utan i stället om resursramar. Jag avstår från att kommentera det eventuella behov av förtydligande som utbildningsministerns propositioner kan ha. Jag tycker att detta herr Alemyrs uttalande är ett rätt klart besked: man har förtydligat och bytt ord, men i sak har ingen förändring inträffat. De resursramar som utskottet föreslår att man i fortsättningen skall arbeta med på högskoleområdet kommer ju i realiteten att ange hur många studerande som kan antas inom olika utbildningar och på olika orter. Det är föga tröst för en studerande, som finner att resursramen på en ort inte medger att han antas, att få reda på att resursramen på andra orter inte heller medger att han antas. Avgörande för huruvida en spärr finns eller inte är ju om de som vill ha en viss utbildning antas till denna utbildning eller ej. Herr Larsson i Staffanstorp hade här tidigare ett argument om att alla sökande kunde förväntas komma in med den modell som utbildningsutskottet har föreslagit. Det är fullt möjligt även vid en spärrad utbildning. Det beror ju på hur många behöriga sökande som anmäler sig och har alltså ingenting att göra med huruvida det är en spärr eller inte. Och jag vill gärna ställa frågan till utskottsmajoritetens företrädare: Om nu ett större antal studerande anmäler sig till studier på en viss ort än vad resursramen medger, får de då studera eller avvisas de? Om det t.ex. kommer fler personer som vill läsa juridik i Lund än vad resursramen medger, vad händer då? Det måste man väl kunna ge ett rätt enkelt svar på — ett svar som inte kräver ytterligare förtydligande. Det är ju inte heller så, att det förslag till utbyggnad av högskoleutbildning på nya orter som ingår i betänkandet har något samband med den här spärrfrågan, eftersom man ju förutsätter att traditionell universitetsutbildning av det slag där tillträdet nu är fritt och som bedrivs på fem, sex, sju orter inte skall lokaliseras på annat håll. Dessa nya orter avses ju få nya typer av kortare yrkesinriktad utbildning, och sådana utbildningar tänker man inte förlägga till de gamla universitetsorterna. Det kan alltså aldrig bli tal om att en studerande, som anmäler sig till juristutbildning i Lund, får ett besked om att han i stället kan antas vid någon annan utbildningsort — i Halmstad, Kristianstad, Kalmar eller vad det är för orter som närmast skulle ligga till hands. Herr talman! Min slutsats på denna punkt är alltså att utbildningsutskottets förslag i allt väsentligt är ett stöd åt propositionens förslag om total antagningsbegränsning. Centerpartiets företrädare i utskottet har övergivit den linje som de intog i mars och som återfinns i yrkandet 2 i motionen 1876 av herr Larsson i Staffanstorp och ytterligare tolv centerpartister, däribland partiets samtliga företrädare i utbildningsutskottet. Detta centerns agerande har, för att citera Sveriges förenade studentkårer, föranlett ”besvikelse och förbittring”. Mina frågor till centerpartiets företrädare här i debatten är: Varför motionerar ni i viktiga, principiella frågor om ni sedan inte vill följa upp era motioner? Varför går ni ifrån era yrkanden just i det ögonblick då det är klart att de kommer att bifallas? Det är vidare karakteristiskt att utskottsmajoriteten anser att ”det i propositionen förordade anslagssystemet är helt förenligt med den av utskottet förordade ordningen”. Ja, en central anslagsreglering för både utbildningslinjer och utbildningsorter är givetvis nödvändig i ett spärrsystem, men den är oacceptabel i vårt system med fritt tillträde. Denna utskottsskrivning och det faktum att majoriteten har avvisat vårt förslag om ett nytt anslagssystem är således ytterligare bevis på att utskottsmajoritetens förslag innebär en totalspärr. Herr talman! Man har i allmänna ordalag talat om att syftet med denna reform också är att demokratisera och decentralisera högskolan. Det skulle ske genom att nya ledningsorgan med förändrad sammansättning tillförs högskolan. Det principiellt viktigaste av dessa nya organ är regionstyrelserna. De är enligt min mening ett bra exempel på byråkratisering. Universitetsväsendet är i och för sig redan i dag byråkratiserat, vilket bl.a. illustrativt har beskrivits av fristående debattörer som Assar Lindbeck och Bengt Christer Ysander. Mellan institutionerna på fältet och riksdagen och regeringen som beslutar om verksamheten finns det i dag åtminstone sex olika förvaltningsnivåer. Inrättandet av regionstyrelserna och av de regionala utbildningsnämnderna innebär att ytterligare en beslutsnivå, en sjunde, förs in mellan dem som arbetar på fältet och dem som har beslutanderätten över högskoleväsendet. Byråkratisering i negativ mening innebär just att det blir allt fler beslutsnivåer mellan dem som beslutar och dem som berörs av besluten. Då riskerar man att informationen både uppåt och neråt blir förvanskad samtidigt som de direkt berörda önskar förkortad beslutskedja. De nya regionstyrelsernas uppgifter hämtas i huvudsak från lokala högskoleorgan. Det är de nuvarande konsistorierna, utbildningsnämnderna och fakulteterna som får avstå uppgifter till regionstyrelserna och de regionala utbildningsnämnderna. I denna mening innebär således propositionens förslag en centralisering. Däremot har jag inte kunnat finna att någon viktig funktion som i dag innehas av det centrala ämbetsverket, universitetskanslersämbetet, föreslås överförd till regionstyrelserna. Det ankommer väl närmast på det parti som oftast talar i allmänna ordalag om decentralisering — centern — att ge något exempel på hur införandet av regionstyrelserna skulle kunna medföra en decentralisering. Vi föreslår att det behov av samordning av högskoleutbildningen inom en region, som utan tvivel föreligger inte minst i fråga om den decen traliserade utbildningen och den distansundervisning som vi pläderar för i reservationen 26, skall tillgodoses genom inrättande av regionala samrådsnämnder. I dessa nämnder skall varje i regionen ingående enhet välja en företrädare, och kravet på att samtliga enheter i högskoleregionen skall få vara med i det regionala samarbetsorganet tillgodoses sålunda i vår modell. Dessa samrådsnämnder skall diskutera samordningen av utbildningsresurserna inom regionen och lägga förslag beträffande fördelningen av resurserna. De skall dock inte få överta beslutanderätten när det gäller användningen av de resurser som ställs till enheternas förfogande, och det är naturligtvis inte minst viktigt om man tänker sig att antagningsbegränsningen nu skall få den formen att högskoleenheterna får i förväg fixerade resursramar till sitt förfogande. Får jag i detta sammanhang säga att jag har anslutit mig till reservationen 17, som gäller formerna för val av ledamöter i en regionstyrelse, men att det givetvis bara gäller under förutsättning att kammaren beslutar inrätta sådana regionstyrelser. Om det sker tycker jag det är rimligt att de ansvariga politiska organen i regionen får välja ledamöterna i dessa regionstyrelser. Den hänvisning som i propositionen görs till länsberedningens förslag är i detta avseende särskilt oroväckande, eftersom ju länsberedningen har konstruerat ett ovanligt tydligt korporativistiskt system för val av de nya länsstyrelserna, där bl.a. Kommunförbundets länsavdelningar kommer att fungera som valkorporation. Jag har även på detta område svårt att förstå varför socialdemokraterna är så rädda för att låta människorna i regionen själva direkt utse lekmannastyrelser. Jag tycker att det är viktigare att de människor som bor i regionen via sitt folkvalda organ, i allmänhet landstinget, får utse ledamöter i styrelserna, och jag är litet förvånad över att vpk har accepterat propositionen på denna punkt. Från vpk:s sida talar man om att ansvariga politiker borde ingå i de här styrelserna, och man är rädd för att representanter för organisationer och näringsliv skall komma med därför att de inte kan ställas till politiskt ansvar. Men i realiteten ger man alltså trots formuleringen i reservationen 1 på denna punkt sitt stöd åt regeringens förslag, som innebär att organisationer på arbetsmarknaden och inom näringslivet kommer att bli företrädda i högskolans styrelse. Styrelsernas sammansättning är ju en viktig fråga, eftersom styrelserna kommer att få stort inflytande på hur andra organ inom högskolan sedan sammansätts, t.ex. utbildningsnämnder och linjenämnder. Jag vill i detta sammanhang allmänt i fråga om den institutionella organisationen säga, att jag tycker det är viktigt att man här inte binder sig för mycket. Det måste finnas utrymme för en varierande, flexibel och mångsidig orga nisation, där organisationsformen görs beroende av vad det är för ut bildning som meddelas och vilka utbildningsmål man har. Jag kan inte se några fördelar med att stöpa hela högskoleorganisationen i samma byråkratiska form. Jag tror snarast att det är en nackdel om man tvingar in så varierande utbildningskategorier som sjuksköterskor, arkitekter, journalister och skulptörer i samma organisatoriska mall. Herr talman! Jag skall nu gå över till frågan om det vidgade tillträdet till högskolan, och jag vill då omedelbart säga att jag där har en mera positiv syn på det framlagda förslaget. Jag tror det är värdefullt att man när det gäller social bakgrund, kön och ålder får en mångsidigare sammansättning av studerandekategorin än vi har f. n. Från folkpartiets sida accepterar vi därför att man skall kunna ha en annan bakgrund än det treåriga gymnasiet. Vi menar också att arbetslivserfarenhet är en så värdefull bakgrund för högskolestudier att den bör räknas in som merit vid antagning. Vi har således på dessa punkter inga betydelsefulla reservationer, och jag har i ett särskilt yttrande endast strukit under att alla urvalsmodeller har nackdelar men att den i propositionen framlagda modellen för kvotering när det gäller antagningen är den bästa tillgängliga. Utskottet har på den här punkten också tillmötesgått ett önskemål från folkpartiets sida om att en något större procentandel skall sättas av för antagning av personer som kommer direkt från gymnasieskolan. Utskottet har stannat för 20 96. Från folkpartiets sida föreslogs 25 96, men ingetdera av dessa tal har ju något egenvärde. Jag vill emellertid starkt stryka under att vilka urvalsregler man än konstruerar för antagning till spärrad utbildning så riskerar man att dessa urvalsregler leder till en skev fördelning av de studerande som antas. Varje form av spärr riskerar alltå att snarast förvärra den ur social synpunkt sneda rekrytering som vi nu har till högre utbildning. Jag tror också att varje form av antagningsspärr riskerar att försvåra för kvinnor att vinna inträde vid högskolorna med tanke på de könsroller som vi nu dess värre har i samhället och som ju endast långsamt förändras. Jag vill också på den punkten påminna om den negativa ståndpunkt som riksdagsmajoriteten i går intog till ett förslag som skulle underlätta för kvinnor att studera, nämligen kravet att avskaffa makeprövningen i det studiesociala systemet. Detta är för vår del ett ytterligare skäl att försöka hålla den spärrade delen av högskolan så liten som möjligt. Det är värdefullt att utbildningsutskottet nu klart markerar att de urvalsregler för antagning till spärrad utbildning, som man stannat för, bör omprövas när man fått erfarenhet av hur de slår i olika avseenden. Det gäller både effekten på den sociala och könsmässiga fördelningen av antagna studerande i framtiden och urvalsreglernas effekt på ungdomens val av gymnasielinjer. Den rätt kraftiga nedgången av antalet studerande på de treåriga teoretiska linjerna — framför allt de naturvetenskapliga — under senare tid är oroande. På den här punkten har emellertid ett enigt utskott mot propositionen gett uttryck för uppfattningen att det nu närmast är angeläget att vidta åtgärder för att öka antagningen till de teoretiska linjerna, i stället för tvärtom. Det är naturligtvis väsentligt att man inte konstruerar urvalsreglerna på ett sådant sätt att man stimulerar de studerande att välja gymnasievägar som försvårar för dem att sedan följa den högskoleutbildning som de eftersträvar. Därför måste det dels finnas en ordentlig information om utbildningsinnehåll och reella förkunskapskrav vid olika utbildningar, dels uppställas särskilda behörighetsvillkor. Då det gäller de särskilda behörighetsvillkoren vill jag påminna om vad utskottet på s. 37 har att säga om kravet på tre årskurser svenska för samhällsvetenskapliga studier. Utskottet har inte kunnat finna att det är någon skillnad i de krav som exempelvis juridisk och samhällsvetenskaplig utbildning ställer i detta avseende. För båda dessa yrkessektorer är föredragningspromemorior och remissyttranden väsentliga yrkesinslag och där är naturligtvis goda svenskkunskaper nödvändiga. Utskottet vill inte på den här punkten fatta beslut eftersom det inte ankommer på riksdagen, men utskottet uttalar att någon skillnad i förkunskapskrav inte bör gälla mellan samhällsvetenskapliga och juridiska studier. Det ankommer på den centrala organisationskommittén och utbildningsmyndigheterna att dra den rätta slutsatsen härav. Ett annat värdefullt påpekande gör utskottet på s. 46 och i punkten 35 i hemställan, där man kräver övergångsbestämmelser i fråga om urvalsoch meritvärderingsreglerna. Det vidgade tillträdet till högskoleutbildning ställer emellertid inte bara krav på ökad information om utbildningens innehåll och på preciserade särskilda behörighetsvillkor. Det är också nödvändigt att utbildningen anpassas till den nya kategori av äldre studerande, som man genom den nya behörigheten här vill attrahera till högskolan. Det gäller att se till att undervisningsformerna är väl anpassade till människor som har en mindre studietradition och ett längre studieuppehåll bakom sig än flertalet nuvarande studerande. Det måste då bli aktuellt att t.ex. arbeta i mindre undervisningsgrupper samt med halvfartsoch kvällskurser och liknande saker. Jag tror att det också på det här området, liksom jag tidigare anförde i fråga om den återkommande utbildningen, är nödvändigt att se över undervisningsformerna, så att man anpassar dem till det vidgade tillträdet. Annars löper man kanske en risk för att den nya kategori av äldre studerande, som man på det här sättet vill stimulera till studier, visserligen kommer att antas till högskolan men i realiteten sedan inte kommer att kunna följa undervisningen och klara av högskolestudierna. Jag säger detta bl.a. för att peka på hur viktigt det är att en förnyelse av utbildningslinjerna kommer till stånd. Därmed menar jag inte att man i utbildningslinjerna måste bygga in praktikmoment och andra rent yrkesförberedande inslag. I själva verket kan naturligtvis en god yrkesutbildning främst kräva omfattande ämnesteoretiska studier. Detta varierar från yrkessektor till yrkessektor. Mot bakgrund av de erfarenheter vi hittills har av de fasta studiegångarna — sex år — måste man väl ytterligare stryka under hur väsentligt det är att arbetet med att skapa och förändra utbildningslinjerna görs omsorgsfullt. Även i propositionen finns ju ett erkännande av den nye utbildningsministern, att det så omdiskuterade PUKAS-systemet ”inte motsvarat förväntningarna”. Detta uttalande kan jämföras med de lovord som herr Zachrissons företrädare statsrådet Moberg i många och långa riksdagsdebatter öste över PUKAS-systemet. Eftersom jag har tagit del i många av dessa debatter kan jag inte låta bli att ta fram åtminstone ett citat. Statsrådet Moberg sade i riksdagen år 1971: PUKAS har lett till en förbättring ”efter årtionden, för att inte säga århundraden av svårigheter med studieresultaten vid de filosofiska fakulteterna”. Det påståendet lär väl i varje fall inte upprepas från regeringsbänken i dag. Herr talman! Herr Wirtén kommer senare att redovisa folkpartiets uppfattning om lokalisering av högskoleutbildningen enligt reservationerna 23-26. Jag vill i detta sammanhang bara erinra om en punkt som utbildningsministern tog upp i sitt inledningsanförande, nämligen den decentraliserade utbildningen och distansundervisningen. Den svarar redan i dag för ett betydande utbildningsutbud på orter utan högskoleutbildning. Jag kan, för att ta ett exempel, nämna att man i Västsverige har sådan decentraliserad utbildning i Halmstad, Uddevalla, Trollhättan och Skövde. Denna decentraliserade utbildning är, som jag ser det, ofta den bästa metoden att täcka ett otillfredsställt utbildningsbehov i alla glesbygdsområden. Jag tycker att utbildningsutskottet går förbi den här frågan alltför kortfattat, och jag ifrågasätter om man riktigt har insett vilka möjligheter som finns med en sådan decentraliserad utbildning: radiokurser, korrespondenskurser, sommaruniversitet och vad det nu allt kan vara fråga om. Jag kan även påminna om det engelska Open University såsom en modell som måhända inte helt och hållet kan översättas till svenska förhållanden. Med en sådan här decentraliserad utbildning kan man ju också anpassa utbildningen till en varierande efterfrågan genom att man cirkulerar mellan olika orter alltefter de olika utbildningsbehov som uppkommer. — Jag hoppas att denna inte minst ur folkbildningssynpunkt viktiga del av högskoleutbildningen inte skall glömmas bort i fortsättningen. Jag tolkar utbildningsministern så, att han är beredd att stödja den. Herr talman! Universiteten och högskolorna får mycket av sin särart och sin styrka genom att man där bedriver både undervisning och forskning. Undervisningen och forskningen är varandra ömsesidigt befruktande. Det är därför värdefullt att man i propositionen har strukit under behovet av forskningsanknytning för all högskoleutbildning. Dess värre motsvaras inte heller på den här punkten propositionens allmänna uttalanden av några konkreta förslag — också här är regeringens linje vackra fraser utan täckning i verkligheten. Ur den synpunkten var U 68-beredningens förslag bättre. Där fanns sju stycken konkreta punkter med angivande av hur forskningsanknytningen skulle kunna lösas också för de orter dit utbildning nu föreslås bli lokaliserad och där forskning inte finns. Dessa förslag avsåg bl.a. den institutionella organisationen och den rätt som en huvudkategori av lärare vid högskolorna — universitetslektorerna — skulle få att fullgöra en viss del av sin tjänstgöring i forskning. Tyvärr har U 68-beredningens konkreta förslag på denna punkt i pro positionen inskränkts till att bara gälla lektorer på orter utan permanent forskning, dvs. främst filialorterna. Det är enligt min uppfattning väsentligt att alla universitetslektorer får möjlighet att tjänstgöra i forskning och att deltaga i forskarhandledning och i projektledning av forskning. Jag tror över huvud taget att det är farligt om man i alltför hög grad skiljer ut tjänster för undervisning å ena sidan och tjänster för forskning och forskarhandledning å andra sidan. Det är därför angeläget att man försöker se över tjänsteorganisationen så att de vattentäta skott som i dag finns mellan olika typer av befattningshavare vid universitet och högskolor försvinner. En nödvändig förutsättning för att det här forskningssambandet skall kunna förverkligas är emellertid att basforskningen vid dagens universitet och högskolor byggs ut, framför allt genom inrättandet av fler fasta tjänster. Man bör då undvika att inrätta nya tjänster som främst eller uteslutande är avsedda bara för utbildning resp. bara för forskning. Utskottet begär nu en översyn av det här forskningssambandet med utgångspunkt i att man inom all grundläggande högskoleutbildning vill ha en forskningsanknytning och att man i det sammanhanget också vill se över tjänsteorganisationen. Denna utskottets begäran fick stöd av utbildningsministern. Jag vill då bara instämma i herr Nordstrandhs önskemål om att den utredning som skall syssla med detta får en mera komplett parlamentarisk sammansättning. Jag tycker emellertid att de uttalanden som har gjorts av utskottet är värdefulla; även om jag i sak har samma mening som reservanterna i reservationen 2 har jag inte haft något behov av att här markera någon särmening. En specialfråga i det här sammanhanget gäller befordringsgrunderna för universitetslektorskategorin. Där föreslås nu en sådan ändring att pedagogisk skicklighet som meriteringsgrund skall tillmätas större vikt än vetenskaplig skicklighet. Mot bakgrund av vad jag här har anfört om att man bör försöka komma ifrån uppdelningen i särskilda undervisningsresp. forskningstjänster tror jag det är olyckligt om man nu markerar skillnaderna mellan olika befattningshavare genom att tillämpa olika befordringsgrunder. I enlighet med vad flertalet remissinstanser och vederbörande facklig organisation har sagt på det här området bör alltså de båda befordringsgrunderna tillmätas lika värde. Däremot har jag inga invändningar mot att man för professorskategorin ger en ökad tyngd åt de pedagogiska meriterna. Forskningsfunktionen vid universitet och högskolor har bidragit till att ge dessa institutioner en nyskapande, kulturförmedlande och tankestimulerande funktion. Denna universitetens funktion tror jag är oerhört betydelsefull. Den bidrar till att träna de studerandes intellektuella förmåga, den bidrar till att lägga grunden för konstruktiv samhällskritik och den bidrar till att universiteten i bästa fall blir härdar för nytänkande. Vad jag här har sagt om universitetens opinionsoch kulturförmedlande funktion och om forskningens roll bidrar till att förklara varför den högre utbildningen och forskningen, i huvudsak bedriven vid universitet och högskolor, är en del av de välståndsbildande krafterna i ett modernt postindustriellt samhälle. Många undersökningar har kunnat visa att det finns ett tydligt samband mellan levnadsnivån å ena sidan och den högre utbildningens omfattning och kvalitet å andra sidan. Det är då en fara om man genom organisatoriska reformer river sönder forskningssambanden och försvårar för universiteten att fylla sin kulturförmedlande funktion. Det är också en risk om man konstruerar utbildningsorganisationen så att man försvårar rekryteringen av studerande till forskarutbildning, och det tror jag att studieorganisationen enligt U 68 i viss mån gör. Med de här utgångspunkterna är det följdriktigt om man uttrycker oro för reformer på universitetsoch högskoleområdet som bara sysslar med ytliga organisatoriska ting därför att dessa organisatoriska förändringar kan på ett rätt allvarligt sätt påverka väsentligare funktioner hos universiteten. Använd inte dessa byråkratiska mallar för att skapa enhetlighet och likriktning! Låt universitet och högskolor bevara sin särart och sina traditioner! Inskränk inte den fria forskningen och den fria debatten! Dessa förhoppningar bör vara vägledande för det mycket viktiga arbete som nu skall göras i organisationskommittéerna och där delar av ”reformen” kommer att få sin konkreta utformning. Vi menar att detta arbete omfattar så viktiga saker att organisationskommittéerna inte bör få sistå ordet. Det bör i stället krävas att riksdagen får möjlighet att ta ställning till de principiellt viktiga frågor som organisationskommittéerna behandlar, och det är glädjande att utskottet på denna punkt gått med på ett folkpartiyrkande om att sådana frågor skall redovisas för riksdagen. Ett par av dessa frågor är av den storleksordningen att utskottet på förslag från bl.a. folkpartiet nu uttalar att definitiva beslut skall fattas av riksdagen. Det gäller indelningen i enheter på nuvarande högskoleorter, vilket betyder att alla eventuella sammanläggningar kommer att prövas av riksdagen. Det bör kunna lugna de oroliga röster som hörts för att olika fackhögskolor skulle komma att förlora sin särart, även om jag givetvis inte vill uttala mig för att alla i dag fristående fackhögskolor skall få förbli fristående — det vore inte sakligt försvarbart. Den andra punkt där utskottet nu med ändring av propositionen kräver att den slutliga beslutanderätten skall ligga hos riksdagen gäller styrelsernas sammansättning. Riksdagen kommer senare i dag att avgöra huvudprinciperna för styrelsernas sammansättning, och då bör givetvis en från huvudprincipen avvikande sammansättning i visst fall också beslutas av riksdagen och inte av regeringen och organisationskommittéerna. Jag uppfattar det som en klar framgång för oss att utskottet på s. 77 har anslutit sig till dessa principer utan reservationer. På en punkt har vi inte fått utskottet med oss, och det gäller rätten för riksdagen att besluta om inrättande av utbildningslinjer. Vi menar att detta är en så viktig sak när det gäller att förverkliga principerna om yrkesanknytning och om återkommande utbildning att riksdagen även här bör ha det slutliga avgörandet i sin hand, vilket vi motiverar i reservationen 13. Låt mig till sist om organisationskommittéernas verksamhet uttrycka den förhoppningen att det arbetet kommer att kännetecknas av stor öppenhet och att en livlig debatt kommer att föras kring organisationskommittéernas arbete.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

Herr talman! Jag skulle gärna i detta sammanhang vilja säga ett 'par ord till mina båda vänner herrar Nordstrandh och Molin. Låt mig först säga till herr Nordstrandh att jag fann det litet egendomligt att han kallar den överenskommelse som vi i utskottet träffat angående antagningsbegränsningarna för ett illusionsnummer. Han frågade efter anledningen, som var okänd. Ja, skälet var en önskan att få antagningen fri. Det är närmast genant att herr Nordstrandh inte har upptäckt detta. Jag förstår er reservation bättre nu, när jag fått veta att ni inte har upptäckt det. I herr Nordstrandhs anförande låg ändå ett erkännande, när han sade att propositionen innehåller en antagningsbegränsning. Jag gjorde då reflexionen: men så är inte fallet i utskottsmajoritetens skrivning. Jag skall se efter litet hur ni har skrivit i reservationen. På s. 90 står: ”Stora svängningar i tillströmning och examination bör undvikas så långt som möjligt. De försvårar undervisningsplaneringen, medför problem för de anställda, skapar sysselsättningssvårigheter för de nyutexaminerade m.m.” Javisst! Utskottsmajoriteten säger exakt detsamma på s. 27 i betänkandet. Er reservation fortsätter: ”Men dessa problem bör kunna bemästras utan att man inför en generell antagningsbegränsning. Flera skäl talar tvärtom mot att man nu väljer en så drastisk lösning.” I det stycket reserverar ni er inte mot utskottets skrivning om antagningen, för den är som vi kan konstatera snarlik ér reservation. Ni lever kvar i motståndstänkandet mot gamla U 68, mot vad som står i propositionen. Detta avspeglas i er reservation. Herr Molin frågade om det är möjligt att göra nya linjer inom regionen. Givetvis är det så. Vi har sagt att man bör få större resurser än nu för att kunna öka de möjligheterna för den enskilda högskoleenheten. Herr Molin frågade vidare varför vi inom centern har motionerat. Eftersom vår motion har uppnått tillkännagivanden på sex punkter av tio, finns det väl anledning konstatera att den har varit ganska framgångsrik.

Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp gav i och för sig inte något klart svar på frågan om utbildningsutskottets betänkande innebär totalspärr eller inte. Det kommer kanske senare att belysas av utskottets ordförande. Jag ställde den enkla frågan: Får alla som anmäler sig för att studera juridik i Lund göra detta? Ja eller nej? Om man läser betänkandet, herr Larsson, finner man att svaret givetvis är nej. Sveriges förenade studentkårer har gjort den tolkningen för att nu ta några som är utomstående från denna debatt. Mot bakgrund av vad som står i utskottsbetänkandet, vad som sagts i debatten och det ställningstagande som utskottet gör till anslagssystemet måste ändå slutsatsen vara given: Ett bifall till utbildningsutskottets betänkande nr 17 innebär införande av en totalspärr vid de svenska universiteten. Den kompromiss som socialdemokraterna och centerpartiet i utbildningsutskottet ingick på valborgsmässoafton i år innebär slutet för de fria fakulteterna, slutet för institutioner som i 650 år har varit centra för nyskapande och fritt tänkande. Om detta beslut fattats omedvetet av den ena parten — så mycket värre!

Herr talman! Som det har sagts tidigare, herr Molin, skapas med den större resursgivningen möjlighet exempelvis att inrätta nya linjer. Det är inte tu tal om den saken. Jag är rätt övertygad om att det är något annat än att slå vakt om de fria linjerna som herr Molin egentligen är ute efter. Jag måste fråga vad folkpartiet menade när man tillsammans med oss i en Helén-Fälldin-motion 1974 skrev så här: ”Ett annat skäl för en reform av den högre utbildningen är följderna av det helt fria tillträdet till vissa delar av den högre utbildningen.

Herr talman! Det är riktigt att vi har strukit under de vanskligheter som är förenade med stora svängningar i studerandeantalet, och det gör vi också i reservationen 4. Samtidigt säger vi emellertid: ”Men dessa problem bör kunna bemästras utan att man inför en generell antagningsbegränsning.” Vi är alltså emot en generell antagningsbegränsning. Herr Larsson i Staffanstorp frågar: Vad är ni ute efter? Jo, att säga nej till en totalspärr — det är vi ute efter. Att försöka hålla den del av högskolan där tillträdet är fritt så stor som möjligt, det är svaret på herr Larssons fråga om vad vi är ute efter. Däremot har jag svårare att förstå vad centern är ute efter. Ni motionerade i mars om avslag på förslaget om generell antagningsbegränsning. När det var klart att riksdagen hade en möjlighet att avslå det förslaget, när det fanns en chans att centerns motion skulle gå igenom, då övergav ni er egen linje och förenade er med socialdemokraterna om en något annan version av totalspärr. Om ni inte är medvetna om det, då måste jag tyvärr säga att centern har inte bara blivit avlurad skjortan, utan man har också tagit byxorna från er!

Herr talman! Innan jag går in på mitt sakanförande vill jag litet grand anmärka mot mittenpartiernas tvåmansteater här. Det är visserligen inget formellt fel, men det brukar höra till den tysta överenskommelsen att man inte tar replik förrän utskottsrundan är över. Det kan ju finnas företrädare för andra partier som i det här fallet inte har replikrätt men som haft anledning att lägga sig i diskussionen, exempelvis en talesman för regeringspartiet. Låt mig, herr talman, på vpk:s vägnar börja med en kort röstförklaring. Vänsterpartiet kommunisterna förkastar regeringens förslag till högskolereform men vi är likaledes motståndare till den allmänna borgerliga synen på högskolefrågorna. Vi har själva ställt ett helt nytt förslag. I den mån detta förslag röstas ner, kommer vi i de olika delarna av frågekomplexet att rösta för de yrkanden som från vår synpunkt framstår som så att säga de minst dåliga. Jag skall här inte förlora mig i högskolefrågans många tekniska detaljer. De betyder faktiskt inte så mycket för människorna utanför riksdag och universitetsbyråkrati. Vad som är väsentligt är de politiska och ideologiska grundlinjer som finns på djupet. Högskolans roll i samhällets utveckling är av dubbel natur. Dels är den en produkt av ekonomins krav — den producerar den arbetskraft som den rådande ekonomiska ordningen kräver för att fungera —, dels har den en självständig roll. Forskning och samlande av kunskap kan aldrig till hundra procent kontrolleras av de maktägande. Kunskapen ger alltid upphov till kritiska strömningar som kan vända sig mot de bestående maktförhållandena. Dessa två sidor — den samhällsbevarande och den kritiskt-progressiva — kämpar inom högskolan mot varandra. Den gamla svenska högskolan har varit ett överklassuniversitet, en skola för mandariner. Den förvarar alltjämt en mängd drag härav. Den representerar ett gammaldags borgerligt bildningsideal. Den utexaminerade solitt konservativa jurister, auktoritära teologer och antisocialistiska ekonomer. Men den fasthöll samtidigt vid en viss bredd i det veten skapliga perspektivet. Den tillät också en betingad frihet inom vissa ramar. Det är inte någon tillfällighet att det redan i arbetarrörelsens barndom fanns grupper av framstegsvänliga vetenskapsmän som Wicksell, Lidforss och andra som satte sin forskning i tjänst hos arbetarklassen. Denna progressiva strömning kunde finna ett utrymme tack vare en viss liberalism i de gamla universitetens arbetssätt. Men det borgerliga samhället utvecklades. Konkurrenskapitalism ersattes av en högt koncentrerad monopolkapitalism. Teknokratisering, byråkratisering präglar i dag produktionslivet. Och storfinansen, som behärskar produktionslivet, vill inte nöja sig med det gamla universitetet. Det är för ineffektivt — men det är också för öppet och för liberalt i sin bildningsidé. Vad är det i stället storfinansen behöver i sitt produktionsliv? Vad behövs för att garantera den välanpassade och utnyttjningsbara arbetskraften? Vad krävs för att säkra människornas lydnad i ett system präglat av hårdnande social disciplin riktad mot människorna? Det krävs ett annat högskolesystem. Det krävs en högskola, som sätter den medborgerliga allmänbildningen tillbaka och i stället trycker på sådan utbildning som är användbar för kapitalet. Det krävs vad som så vackert kallas en arbetskraftsanpassning. Ett hårt och auktoritärt produktionsliv som skall pressa ut det mesta möjliga av de arbetande behöver därför lärare och administratörer som kan träna människorna till anpassning, lärare och administratörer som inte i alltför hög grad besväras av vanan att tänka själva. Det krävs en högskola, där man kan köpa forskning för pengar och tvinga eller köpa till tystnad i kritiska delar. En koncentrerad och toppstyrd kapitalism behöver inga kritiska allmänbildade människor. Den behöver vad arbetardiktaren Bertolt Brecht med en tillspetsad formulering i skådespelet Galilei kallat ”ett släkte av uppfinningsrika dvärgar som låter hyra ut sig till vad som helst”. Det behöver inte sägas, att storkapitalets utbildningsfilosofi står helt främmande för arbetarklassens och arbetarrörelsens kulturtradition. Arbetarrörelsens bildningsidé grundade sig inte på någon snäv yrkesinriktning eller någon trång och dvärgartad tolkning av utbildningsbegreppet. Arbetarrörelsens bildningsidé hade som kärna strävan att vara ett kulturpolitiskt alternativ till den borgerliga kulturen. För att kunna kämpa sig fram till makt behöver de arbetande en bred medborgerlig allmänbildning, en självständigt utarbetad förståelse för sociala sammanhang. En trång yrkesinriktning är användbar bara för människor som accepterar att bli undertryckta och utnyttjade. Arbetarrörelsen behöver inte heller den reaktionära antiintellektualism som i dag gör sig bred bland alla som fruktar vänstertraditionen. Antiintellektualism är alltid reaktionens verktyg. Den försöker skenbart spela ut arbetarna mot de radikala akademikerna. Dess verkliga syfte är att söka andligen förslava arbetarklassen under det primitiva snusförnuftets, den småborgerliga trånghetens och det bristande samhällsengagemangets ok. Arbetarrörelsen behöver i stället frigörelsen och uppbyggnaden av en självständig kulturuppfattning. Men man skall finna att U 68-reformen i alla sina huvudstycken är riktad mot arbetarrörelsetraditionen och i huvudsak syftar till att skapa de människor kapitalet anser sig behöva. Låt oss först se på yrkesinriktningen. Filosofin bakom denna är, att kurser och utbildningsvägar skall specialiseras efter ett stort antal linjer, var och en ledande till en bestämd yrkesspecialitet. Vad blir följden av detta? Följden blir att de studerande nästan aldrig kommer att studera ett helt, sammanhängande ämne. De får de kursavsnitt som anses lämpliga för ett bestämt yrke. Men ämnets egna krav på insikt och sammanhang — som man brukar säga: på makroperspektiv — går förlorade. Man läser inte socialpolitik. Man läser de bitar som är lämpliga för antingen socialadministratörer eller socialkuratorer. Man läser för att kunna passas in i en funktion. Man läser inte för att förstå ett samhälleligt problem eller ett ämnesområdes sammanhang och utveckling. Varje djupare förståelse, varje strävan efter perspektiv och självständighet skärs sönder. Till råga på allt motiverar man detta med att det skulle bli lättare för de studerande att skaffa sig ett yrke. Det är precis tvärtom. Bredden i utbildning ger vägar till fler yrken än den begränsade inriktningen på en enda specialfunktion. Specialiseringen försvårar yrkesbyten och skapar större beroende för den studerande i arbetslivet. Betecknande är också att yrkesspecialiseringen modell U 68 ensidigt utgår från arbetslivets krav på de arbetande. Den utgår inte från de arbetandes krav på arbetslivet. Om förståelsen av ett visst ämnesområde kräver en bredd i studierna, offras denna. Något krav på att det ekonomiska livet skulle tvingas forma sin yrkesspecialisering efter de arbetandes intressen ställs inte, ty det skulle genast hota maktförhållandena i näringslivet. Linjeuppdelningen fogar in människorna i små fack. Vad blir följden i skolor, i socialförvaltningar, på planeringskontor, i massmedia? Följden blir att inom varje yrkesområde minskar graden av variation i de arbetandes utbildning. Människor med olika utbildningsbakgrund och olika ämneskombinationer möts inte och stimulerar inte varandra på en gemensam arbetsplats eller i en gemensam arbetsuppgift eller, för den delen, politisk eller samhällelig uppgift. Detta är en nedtoning av det skapande innehållet i de arbetandes verksamhet. Det är en betoning av underkastelsen under näringslivets krav. Regeringen förklarar sig vilja ha en bättre planering i högskolan. Tanken är givetvis riktig, och planering behövs. Men med den föreslagna linjeuppdelningen försvåras i verkligheten planeringen. I ett näringsliv, där ingen har kontroll på de privata investeringarna, där storföretagen fritt får föra kapital över landets gränser — där kan man aldrig förutse arbetslivets behov av utbildade. Och mot denna bakgrund gör man anspråk på att dessutom för varje yrkesområde, varje utbildningslinje kunna fastställa vilket antal studerande som skall släppas in och vilket antal som behöver examineras ut. Det är ju alldeles tvärtom: om man har en bredare och mer växlande utbildning inom varje yrkesområde ökar möjligheterna att utjämna överskott och underskott liksom också möjligheterna att med samma utbildning söka sig till flera yrken. Ju fler uppdelningar i småområden man gör, desto större måste risken bli för felplaneringar. Och en effektiv planering förutsätter återigen makt över näringslivets investeringar — dvs. en makt som varken regeringen eller de borgerliga har, och som de f.ö. inte heller vill skaffa sig. Nästa stora brytning med arbetarrörelsetraditionen sker när det gäller organisation och beslut inom den nya högskolan. Här framträder lika praktfulla som lätt deprimerande exempel på det politiska fikonspråket. Den officiella målsättningen är ”demokratisering” av högskolan. Vad är det? Demokrati har bl.a. två principer. Den ena är att de som berörs av besluten skall välja dem som beslutar, och de skall välja med allmän och lika rösträtt. En viktig del av demokratin är också, att de organ som beslutar är utsedda av en samlad valmanskår och att de är politiskt ansvariga inför politiska organ. Men så är det inte alls med det system som föreslås av U 68. Där är rösterna för det första olika värda. Är man professor väger ens röst tyngre än om man är studerande eller vaktmästare. Det är inte och kan aldrig vara demokrati. För det andra äger i U 68-systemet de röstande bara förslagsrätt. Varje organs medlemmar — det är ju huvudprincipen — handplockas i verkligheten av närmast överordnade organ. Det är inte och kan inte vara demokrati. Länder som i sina system tillämpar sådan handplockning uppifrån brukar man normalt beteckna som diktaturer - och med rätta. Men i U 68 har man accepterat maktens nyspråk: diktatur är demokrati, underkastelse är frihet, näringslivets behov är folkets. Ett tredje kännetecken på demokrati är att det finns en samlad politiskparlamentarisk ansvarighet. En sådan kan inte finnas om man har olika sätt att utse ledamöter i ett och samma organ. Då uppstår aldrig någon enhetlig valkorporation, någon enhetlig valmanskår, inför vilken man är ansvarig. Den politiska ansvarigheten upplöses och ersätts med byråkratiskt självstyre eller korridorpolitiska påtryckningar. Det är detta system som man ibland brukar kalla ett korporativt system. Dvs. inte regeringen och de borgerliga, de tycks tro att korporativismen är demokrati. Vpk däremot kräver en fullständig demokratisering av högskolornas beslutssystem. Vi kräver allmän och lika rösträtt. Vi kräver en samlad valmanskår utan uppdelning i professorsskrå och studentskrå. Vi kräver att de högsta organen vid högskolorna, regionstyrelserna, inte handplockas från skilda håll, utan utses av riksdagen efter politiska principer och med klar parlamentarisk ansvarighet inför riksdagen. Detta och endast detta förtjänar namnet demokrati. Den sociala snedrekryteringen har varit ett annat stort problem. Det kvotsystem för intagning av studerande som föreslagits söker ändra rekryteringen. Det bygger på en riktig tanke och man har för övrigt på denna punkt tillmötesgått vpk:s krav i inte oväsentlig utsträckning. Men man missar uppföljningen av detta på andra plan av högskoleväsendet. Den ena missen utgörs av utformningen av YTH, dvs. de yrkestekniska högskolorna. Genom YTH skapar man en avskild form av yrkeshögskola för industriarbetare. Det är en högskola som finansieras av staten men som är direkt anknuten till storföretagen. Det är storföretagen på varje högskoleort som styr den utbildningen. Yrkesinriktningen bestäms också av vilket branschområde företaget arbetar inom och vill ha arbetskraft till. Det har sagts tidigare i debatten att YTH skulle vara en ny och stimulerande tanke, någonting inom vars ram man skulle kunna få fram en social och politisk kritik från de arbetandes sida gentemot missförhållandena på arbetsplatsen och i arbetslivet. Det skulle man kanske kunnat få om inte dessa YTH hade gjorts till organ — blindtarmar — för storföretagens agerande. Som det uppenbarligen kommer att bli kan det inte gärna inom YTH finnas utrymme för någon kritik från de arbetandes sida eller någon kritisk undervisning av det slag som antytts. Låt mig läsa upp några avsnitt ur Stora Kopparbergs yttrande till frågan om YTH i Borlänge. I detta yttrande har man räknat upp de områden där Stora Kopparberg står färdigt att ställa lärarkrafter till förfogande när YTH kommer till Borlänge. Man har gjort en noggrann tabell på 142 olika specialister från filosofie doktorer till jurister, läkare m.fl. Dessa bolagsanställda funktionärer föreslås alltså sköta undervisningen i den yrkestekniska högskolan.

Blir det kritisk undervisning och forskning? Kan det bli utrymme för en forskning som strider mot bolagets intressen med en sådan här ordning? I yttrandet från Stora Kopparberg sägs det vidare: ”En sådan utbildning med inriktning mot driftsteknik och för utbildning av driftsingenjörer och arbetsledare bedömes vara en linje att allvarligt överväga. Här skulle förutom teknisk utbildning ingå utbildning i arbetsledning och ekonomi.” Stora Kopparberg behöver arbetspsykologer och personaladministratörer, och företaget tänker sig få det behovet tillgodosett inom ramen för YTH. Vad det skall bli för slags arbetspsykologer och personaladministratörer kan man tänka sig. I varje fall blir det inte sådana som kommer att föra fram de arbetandes kritik mot missförhållandena i arbetslivet. Därom kan man nog vara övertygad. Stora Kopparberg säger sedan så här: ”Utöver ovannämnda grundutbildning skulle det för företaget vara utomordentligt värdefullt med lättillgängliga möjligheter för vidareutbildning av personal.” Alldeles utmärkt! Där ser vi vilken intresseinriktning YTH i det här fallet kommer att få. YTH skall tillgodose storföretagens utbildningsbehov. YTH kunde ha blivit en radikal progressiv tankes förverkligande. I vpk är vi fullt medvetna om det. Men man får inte tro att en sådan bolagsstyrd yrkeshögskola, som jag här har redovisat och som storföretagen förväntar sig att det skall bli, skulle öka kritiken mot arbetslivets förhållanden. Att tro någonting sådant är faktiskt lika befängt som att tro att ett internationellt marxistiskt forskningsinstitut skulle kunna finansieras med pengar från schahen av Persien. Den andra missen består däri att YTH hotar att bli ett slags andra klassens universitet genom denna separation och denna underkastelse under storföretagen. Det blir sämre anknytning till en oberoende forskning. Det blir ett öppnare och direktare storfinansinflytande. Arbetarna som behandlas som andra klassens medborgare på sina arbetsplatser löper nu risken att också bli andra klassens studenter. Det vore bedrövligt om klasskillnaderna skulle konserveras inom högskoleväsendets ram. Vad som också med fullständig tystnad förbigås av regering och utskott är de mycket svåra problem som möter människor från arbetslivet som söker sig till högskolorna. De kommer till en borgerlig miljö, med ett för dem främmande borgerligt språk, med borgerliga människooch meritvärderingar. Det är inte märkligt att studiemisslyckandena för många av dem blir så skrämmande vanliga. För om man löskopplar den sociala rekryteringsfrågan från maktfrågan och ideologifrågan, då löper man risk att aldrig få ett universitet med en rättvis social rekrytering. Herr talman! De senaste åren har inneburit att storfinansen skaffat sig ett alltmer direkt inflytande över utbildning och forskning. U 68-idén ger sanktion åt detta. U 68 ger det privata näringslivet direkt representation i högskolornas beslutsorgan. U 68 formar utbildningslinjerna efter näringslivets yrkesuppdelning. U 68 rör inte vid professorsväldet inom forskningen. U 68 säger ingenting om att storfinansen via direkta bidrag eller fonder köper upp forskning. U 68 tar inte upp rättsproblemet som består däri att statligt anställda forskare samtidigt engageras av privata storföretag. Regering och utskott tiger om problemet att stora koncerner redan har kunnat köpa upp hela institutioner vid universiteten, såsom läkemedelsföretaget Astra från Wallenberggruppen exempelvis har köpt upp kemicentrum vid Lunds universitet. Man tiger om att justitiekanslern i flera utredningar uttalat skarpa omdömen om statligt anställda professorers kommersiella företagsverksamhet inom högskolans ram. Man tar inte upp vad det innebär att så många kritiska och radikala forskare de senaste åren har måst emigrera till utlandet, företrädesvis Danmark. Den enda del av högskolornas struktur som U 68 lämnat orörd är just det gamla mandarinväsendet inom forskningen. Det gäller också för de borgerliga, som på ett så romantiskt sätt talar om detta mandarinväsende som en borg för forskningens frihet. Vad vi uppfattar som en grundläggande falsk ton i den borgerligtsocialdemokratiska synen på den högre utbildningen är kanske främst att man tror att utbildning är något neutralt, att det saknar anknytning till klasser och ideologier, att det är något tekniskt, att all utbildning alltid är bra. Därför tar man heller inte ställning till frågan: Utbildning i vems tjänst, för vems syften, enligt vems ideologi? Och just häri ser vi det stora sveket mot arbetarrörelsens kulturtradition. Man underordnar utbildningen under den borgerliga ideologin ännu hårdare än hittills. Man ställer inte ens frågan ifall det kanske finns en utbildning på arbetarklassens villkor, enligt dess ideologi. Man ställer inte frågan ifall det förbättrar arbetarklassens samlade situation, om något fler arbetare än förut matas med kurser i borgerlig nationalekonomi, kurser där verk av marxistiska teoretiker är förbjudna. Man frågar inte om en arbetarstudent är mer betjänt av en trång studielinje, som gör honom eller henne till en välmatad borgerlig socialadministratör, än av en socialpolitisk helhetssyn med en förståelse som går utöver de mekaniska linjestudierna och medger tankemässiga perspektiv. Just dessa frågor ställdes ju av den tidiga arbetarrörelsen. Just genom de frågorna utvecklade arbetarrörelsen kontakt med kritisk samhällsoch naturvetenskap. En mer teknokratisk utbildning och en uppköpt, välkontrollerad forskning kan aldrig ge stöd i kampen för klassamhällets avskaffande och utvecklande av en självständig alternativ arbetarkultur. Teknokratin kan bara underkasta och passivisera, försona folk med klasssamhället. Av dessa skäl bekämpar vpk U 68:s grundideologi. Vi gör det partimässigt, fackligt och i våra universitetsföreningar. Vi gör det med sikte på den utveckling som skall komma, där arbetarklassens självständiga kulturkamp skall bryta igenom den borgerliga ideologin och storfinansens makt, där karriärsystem och styrning uppifrån skall ersättas med verklig solidaritet, lagarbete och demokratisk självstyrelse vid institutionerna, som är universitetens arbetsplatser. Vi gör detta med en viss förtröstan. Trots allt går förhållandena i världen därhän att det är troligt att ett sådant genombrott för arbetarklassen kommer inom en icke särskilt avlägsen framtid. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 av fru Lantz.

Fru talman! Jag kan ansluta mig personligt och å min utskottsgrupps vägnar till de allmänna utbildningspolitiska deklarationer som utbildningsministern gjorde i början av debatten.

Det har varit mycket arbete i utbildningsutskottet med propositionen om reformering av högskoleutbildningen. Den som läser betänkandet finner att det utmynnar i en hemställan i inte mindre än 98 olika punkter och att reservationerna är 26 stycken. Det har varit möjligt att genomföra detta omfattande arbete endast efter många och långa sammanträden, men självklart med hjälp av ett utomordentligt skickligt utskottskansli vars stora skicklighet betytt mycket för utskottet. Det har sagts i dag att utskottsbetänkandet innehåller rätt många kompromisser. Det är självklart att när utskottet behandlar en stor och viktig proposition så kan vi inte frigöra oss från den politiska verklighet vi lever i. Jag har många gånger haft anledning att säga att det finns alldeles för få socialdemokrater i den svenska riksdagen och att vi naturligtvis är medvetna om att vi hamnar i minoritet när kommunisterna förenar sig med de borgerliga partierna. Då är det inte så konstigt att vi i utskottet försöker få en bred uppslutning kring väsentliga punkter i de förslag vi har att behandla. Jag kan till min glädje säga att vi har kommit långt i det avseendet. Propositionen om reformering av högskoleutbildningen har på de flesta punkterna och i allt väsentligt tillstyrkts av utbildningsutskottet. Utskottet har byggt upp en kompromiss kring den besvärliga problematik som det var intern debatt om bland de borgerliga politikerna för en stund sedan — frågan om dimensioneringen av högskolan — och jag vill säga några ord om det. Det finns anledning att betona att det inte är några hundar begravda mellan raderna i utskottsbetänkandet, utan den som är tveksam om tolkningen har bara att läsa det. Det är alldeles ofruktbart att säga att den eller den har vunnit mest. Vi har gjort upp mellan centerpartiet och socialdemokraterna; och jag kan försäkra bl.a. herr Molin om att när utskottets vice ordförande herr Larsson i Staffanstorp lämnade överläggningarna med mig sedan vi kommit överens hade han både skjortan och byxorna på sig. Jag sade att det bara var att läsa betänkandet, men herr Molin har direkt frågat mig hur det med den här utskottsskrivningen skulle gå för den som vill läsa juridik i Lund — får han det? Först och främst är exemplet ovanligt dåligt valt därför att det inte ens i dag finns någon automatik för studerande i juridik. Men om jag hjälper herr Molin på traven i frågan och tar ett annat ämne i stället — statskunskap, historia eller något sådant: får den som vill läsa det göra detta om de studerande är många, eller blir han utspärrad? Finessen i den här överenskommelsen liksom i propositionen är att den lokala högskoleledningen själv får avgöra, väga kvalitet mot kvantitet, fördela de resurser den har och bygga upp utbildningarna i stort sett som den själv önskar. Riksdagen kommer varje år att anvisa medel för resursramar både centralt, regionalt och lokalt. Riksdagen kommer också varje år att få reda på hur många utbildningsplatser som finns och hur stort intresset är och har därigenom möjligheter att justera sina beräkningar. Jag tror det har sagts av alla som har yttrat sig i denna debatt att ingen avser att på alla orter i Sverige bjuda alla sorters utbildning. Det finns ett sådant yrkande i den dåligt skrivna moderata motionen, men under behandlingen i utskottet har herr Nordstrandh förklarat att det är inte så man menar. Motionärerna menar inte att man skall kunna läsa vilket ämne som helst på alla orter — och däri ligger ju en naturlig resursspärr. Nej, målet är att inom ramen för de resurser som riksdagen varje år anvisar ge så många studerande som vi orkar med chansen att studera. Men med hjälp av yrkesrådgivning och diskussioner skall vi försöka få in de studerande på utbildningar som ger dem rimliga möjligheter att få ett jobb efter sin utbildning. Jag har under många år varit ordförande i utbildningsutskottet och dess företrädare, statsutskottets andra avdelning, och under den långa tiden har jag mött oerhört många studenter som kallat mig till möten, skrivit till mig eller sökt upp mig och uttalat sin besvikelse över att de har utbildat sig i ämnen som inte ger dem en rimlig chans att få det arbete de hade tänkt sig. En grupp studerande sökte en gång upp mig och frågade: Är det rimligt att vi som har examen i sociologi, statskunskap och litteraturhistoria skall behöva gå på verkstadsgolvet och skola om oss till bilmekaniker? Jag svarade att i och för sig har varje människa nytta av att jobba en tid på verkstadsgolvet, och vårt utbildningsväsende skulle vinna på om alla fick den chansen, oavsett vad man sedan skall bli. Men i och för sig förstår jag att de tyckte att något var galet. Och därför måste det vara en gemensam strävan hos oss alla att så anpassa utbildningen till arbetslivet och till människornas behov att vi slipper dessa köer av människor som vandrar i en hopplös öken utan chans att få rimlig användning för den utbildning som de med kostnader och tidsspillan har skaffat sig. Detta är skälet till att utbildningsutskottets majoritet ansett att det bör anges resursramar för planeringen, centralt, regionalt och lokalt. Jag upprepar att i detta ligger en i och för sig utomordentligt intressant överflyttning av makt och befogenhet till dem som regionalt och lokalt skall styra utvecklingen av högskolan. På det sättet för vi både ansvaret för utbildningen och utbildningen själv närmare de människor som är intresserade av den och behöver den. Det är ett av de väsentliga inslagen i denna högskolereform. Jag förstår att den överenskommelse som träffats mellan centerpartiet och socialdemokraterna om skrivningarna rörande planeringsramar osv. har skapat minst sagt besvikelse i andra partier. Ja, herr Nordstrandh blev ett slag riktigt rolig. Mellan oss och centerpartisterna hade träffats en överenskommelse som stimulerade herr Nordstrandh till för hans del utomordentligt avancerade lustigheter i denna talarstol. Men liksom så många andra lustigkurrar döljer naturligtvis herr Nordstrandh bakom lustigheterna en besvikelse över att det inte gick att komma överens med centerpartiet om ett försök att bryta sönder hela denna högskolereform. Herr Molin är givetvis lika besviken, och han lockades till de mest fantastiska överdrifter. Det skall bli slutet för institutioner som i 600 år har varit centra för det fria tänkandet, sade herr Molin. Ett yttrande av det slaget behöver egentligen inte bemötas. Det räcker med att citera det, så att alla intresserade kan försöka tolka och bedöma det. Fru talman! Jag skulle också med några ord vilja vända mig till vpk. Vpk går ju emot hela reformen. Med motiv som framförts i en motion, som återgivits i en reservation och som vpk:s talesman redovisat här i kammaren, har vpk velat avslå hela propositionen. När detta inte vann utskottets gehör har man valt tekniken att följa med och ställa sig på den sida som passar bäst från fall till fall. Herr Jörn Svensson i Malmö talade om Domnarvets Jernverk och Stora Kopparberg. Utbildningsutskottet har mött företrädare för järnbrukets arbetare i Borlänge. Vi har mött företrädare för järnbrukets arbetare i Sandviken, företrädare för arbetarna vid verkstäderna i Karlskrona och företrädare för arbetarna på många andra ställen i landet. Alla har varit överens om att det för dem är en stor tillgång om ökade utbildningsmöjligheter kommer att finnas på deras hemorter. Det är det vpk går emot. Vpk har svikit de stora löntagargrupperna och låtit en liten men högljudd grupp vid universiteten styra partiet. Herr Jörn Svensson talade i sitt inlägg om det politiska fikonspråket.

Läs, mina damer och herrar, hela reservationen, så skall ni se hur vpk genom något slags högfärd valt formuleringar som en utomordentligt liten del av vårt lands befolkning över huvud taget har möjligheter att följa med i. Herr Nordstrandh gjorde ett inlägg som verkligen var tänkvärt. Vi har i propositionen och i betänkandet hänvisat till vad de stora löntagarorganisationerna säger. Det har vi gjort vid flera tillfällen — det är viktigt att notera att detta är ett område där TCO och LO praktiskt taget genomgående är överens och där också SACO är med på de flesta punkter. Men herr Nordstrandh säger att man inte skall bry sig om yttranden från organisationer, för han vet hur det går till när sådana yttranden kommer till. Det var, fru talman, ett intressant uttalande. Betyder det att utbildningsutskottet som uppvaktas av eller får in yttranden från den lärarorganisation i vars styrelse herr Nordstrandh ingår skall anlägga de synpunkter på dessa meningsyttringar som herr Nordstrandh nonchalant kastar ur sig när det gäller LO:s, TCO:s och SACO:s yttranden? Nej, fru talman, det är utomordentligt viktigt att vi samverkar med de stora löntagarorganisationerna. Skall den här reformen med framgång föras ut i samhället är vi beroende av samverkan med dem. Av det skälet är det också ytterligt betydelsefullt att de regionala styrelserna får den sammansättning som regeringen föreslår och som alla organisationerna har begärt. Fru talman! Det är en stor och viktig reform som riksdagen i eftermiddag eller i kväll kommer att fatta beslut om. Vi skall föra utbildningen närmare människorna, närmare dem som av skilda anledningar inte kan söka sig till de traditionella utbildningsorterna. Det är bl.a. ett väsentligt inslag i kampen för kvinnans frigörelse. Genom att utbildningen blir mer inriktad på yrkeslivet upplevs den som mera meningsfull av dem som får utbildningen. Vi hoppas att slippa att möta skaror av människor som blivit besvikna därför att utbildningen inte passade. Det blir ett avgörande inflytande — för samhället, för de anställda och för de studerande — på utbildningens organisation och utformning. Det kommer nu att bli mycket arbete i centrala, regionala och lokala planerande institutioner. Men, fru talman och mina damer och herrar, när den här reformen om ett par år omsätts i den reformerade högskolans verklighet har det svenska samhället tagit ett nytt stort steg i riktning mot jämlikhet och demokrati. Jag ber att få yrka bifall till utbildningsutskottets yrkanden på samtliga punkter.

Fru talman! Jag ställde i mitt huvudanförande en fråga till utbildningsutskottets ordförande och vice ordförande som hade att göra med tolkningen av dimensioneringsavsnittet. Jag ställde frågan, om alla som anmäler sig till att studera juridik i Lund får studera där, även om de är fler än resursramen medger. Nu säger utskottets ordförande att det var ett dåligt exempel och att det var en felaktig fråga. Detta är, anser jag, bara ett sätt att undvika att svara på frågan! Jag tog juristutbildningen som exempel, eftersom detta är ett av de få områden där U 68 har utarbetat en sammanhängande plan för hela utbildningslinjen och där man alltså kan förutse ungefär hur utbildningslinjen ser ut. Jag får väl emellertid formulera om min fråga, så att herr Alemyr blir tillfredsställd: Kommer alla som vill studera på utbildningslinjer som innehåller ämnen där tillträdet i dag är fritt att få fullgöra dessa studier? På den frågan tycker jag ändå att man måste kunna svara ja eller nej. Man kan ju inte säga att det får den lokala högskolan avgöra. För de lokala högskolorna är givetvis resursramarna styrande, och man blir då beroende av hur resursramarna utformas. Herr Alemyr tog som motivering upp att han hade mött en mängd akademiker som inte hade fått någon adekvat sysselsättning. Meningen med det inlägget skulle väl vara att spärrar garanterar adekvat sysselsättning. Jag tycker förstås det räcker med att se på låt oss säga lärarutbildningen eller civilingenjörsutbildningen för att konstatera motsatsen. Jag har träffat många människor som har genomgått sådan spärrad utbildning, och de har upplevt samma personliga tragedi — att inte ha fått någon adekvat sysselsättning. Det finns civilingenjörer som i flera år efter avslutandet av sin utbildning har fått tjänstgöra som tidningsbud. Det är väl i och för sig inget fel i att vara tidningsbud, men deras personliga tragedi är nog lika stor som de människors som herr Alemyr har träffat. Det är inte så, att spärrar garanterar människors sysselsättning. I så fall skulle man ju åberopa arbetsmarknadsskäl för den här totalspärren, men det gör man inte, utan man åberopar att spärrarna — eller resursramarna, som de heter nu — skall vara ett styrinstrument. Det är syftet med dem, och det är det som gör att man kan argumentera för dem i det här läget. Låt mig sedan bara, med anledning av att herr Alemyr talade om besvikelse, påminna om att Sveriges förenade studentkårer i ett brev, som jag tror har gått ut till samtliga riksdagsledamöter, har använt just ordet besvikelse över hur utbildningsutskottet, och särskilt centerledamöterna i utskottet, har handlat.

Fru talman! Jag kommer inte ihåg den ordagranna formuleringen av vad jag sade om personaloch arbetsmarknadsorganisationernas bedömning av problemet antagningsbegränsningar eller spärrar — jag har det inte antecknat i mitt manuskript. Vad jag åsyftade var att personaloch arbetsmarknadsorganisationerna lägger så gott som uteslutande arbetsmarknadssynpunkter på den här frågan. De vill att de av deras medlemmar som genomgår utbildning omedelbart skall få jobb och att de skall få de jobb som de vill ha. Det är naturligt för dem att ha de synpunkterna, det vill jag inte alls bestrida, men vi måste lägga även andra synpunkter på problematiken. Jag vill erinra herr Alemyr om att då lärarorganisationerna när det gällde indragning av en del lärarutbildning ville leda i bevis att vi skulle översvämmas av lärare under den närmaste framtiden om utbildningen fortsatte som den var, fäste sig herr Alemyr icke mycket vid den saken. Herr Alemyr vill med sitt pläderande för antagningsbegränsningar säga att vi står inför arbetslöshet och liknande. Exemplet med de studerande i sociologi som har uppvaktat honom tycker jag mig känna igen — det är ett sådant där vandringsexempel. Jag skall be att få ta ett par siffror ur SCB:s senaste rapport om arbetsmarknadssituationen för dem som tog examen tre år tidigare. Av dem har 85 96 nu arbete. Av resterande 15 96 forskarstuderar en stor del. andra är graviditetslediga eller lediga av andra skäl. Man kan alltså säga att allesamman är i jobb. Av de 85 96 som är direkt ute i arbete säger 80 96 att de har fått kvalificerat arbete. Dessa siffror bör herr Alemyr hålla i minnet när han nu ihärdigt pläderar för antagningsbegränsningar och liknande.

Fru talman! Jag är, herr Alemyr, uppvuxen i en arbetarfamilj, och jag har undervisat i sex år som kursledare på ABF, så jag vet ungefär hur språket går. Men jag vet också att man även som socialist ibland kan vara tvungen att tillgripa fackspråk och propositionsspråk, och det gör ju herr Alemyr själv i vissa sammanhang. Men jag rycker inte loss en enda mening och ställer till en stor universitetsdebatt om den, annars skulle jag kunna göra det — det finns många mer eller mindre obegripliga meningar i det herr Alemyr själv skriver. För att undvika att diskutera det kontroversiella i sammanhanget rycker herr Alemyr alltså loss en enda mening och startar en stor debatt om den. Jag tycker det skulle ha varit mycket intressantare om herr Alemyr hade utvecklat litet mera diskussionen om YTH i Borlänge — det YTH som han kommer att vara med om att förverkliga. Han har talat med arbetarna, sade han. Då skulle jag vilja veta: Talade han med dem om demokratin vid universiteten? Talade han med dem om vad de tyckte om det här handplockningssystemet uppifrån? Frågade han dem om de tyckte att det borde finnas allmän och lika rösträtt vid valen till universitetsorganen i stället för det här handplockningssystemet som herr Alemyr har ställt sig bakom? Förde han det på tal? Stödde de den odemokratiska uppbyggnad som herr Alemyr har föreslagit eller ville de ha allmän och lika rösträtt? Varför skall den arbetarstuderandes röst i detta system väga mindre än en professors röst? Kan herr Alemyr förklara varför det skall vara så? Det är ju herr Alemyr som står för det förslaget, därför tycker jag att han skall förklara varför han har byggt upp ett sådant system, varför det inte kan vara allmän och lika rösträtt, varför det inte kan vara demokratiskt självstyre. När nu arbetarstudenterna skall in vid universiteten, varför har de då inte förtroendet att få rådpläga och bestämma i sina egna angelägenheter? Varför skall man ha denna odemokratiska struktur och samtidigt tala om demokratisering? Det är väl fikonspråk, när man säger ett och gör ett annat. Vi har inget emot bastanken som ligger långt ner på botten av principen om YTH, men vi vill inte ha herr Alemyrs YTH. Och vi vill inte ha herr Alemyrs och Stora Kopparbergs YTH. I stället för att hålla meningslösa stilistiska utläggningar om struntsaker för att komma ifrån en seriös debatt borde herr Alemyr svara på frågan vilken sorts förväntningar han tror att Stora Kopparberg ställer. Skall de förväntningarna infrias? Han hörde det jag läste upp om hur Stora Kopparberg anser att YTH skall vara organiserad. Är det den typen av YTH som herr Alemyr till sammans med Stora Kopparberg vill förverkliga? Och var det den formen av YTH han presenterade öppet och ärligt när han talade med arbetarna?
Fru talman! Jag ställde — men det kanske inte observerades — en fråga till vpk-representanten i utbildningsutskottet som har reserverat sig. Jag ville ha den reservationen tolkad av denne reservant för vpk. Jag har inte fått det, och det beklagar jag. Jag avvaktar med vidare diskussion med vpk tills jag har fått det svaret av dess representant i utbildningsutskottet. De minuter jag nu har till mitt förfogande skall jag använda för att säga några ord till herrar Molin och Nordstrandh. Herr Nordstrandh kom inte ihåg vad han sade om personalorganisationerna — det fanns inte i manuskriptet. Jag antecknade det och har det här alldeles ordagrant. Det är inte så dumt om herr Nordstrandh för in det i manuskriptet — det kan vara bra att ha i andra sammanhang. Herr Nordstrandh sade: ”Jag är inte imponerad av det resonemang som förs av personalorganisationerna. Jag känner till hur sådana där kommer till.” Det var det, fru talman, jag vände mig emot, när det uttalades av en representant för en betydande personalorganisation som i andra sammanhang gör anspråk på att riksdagen skall bry sig om vad den säger. Då blir detta betydelsefullt. Det är dessutom viktigt att de stora löntagarorganisationerna har klart för sig var de har moderata samlingspartiet när de i fortsättningen diskuterar med moderaterna. Herr Molins fråga om spärrarna är naturligtvis viktigare än det gräl jag nu har med herr Nordstrandh. Det blir — jag upprepar det — inga personliga spärrar, utan inom ramen för de resurser som riksdagen varje år anvisar och fördelar på landets olika delar kommer den lokala ledningen att få göra bedömningen. Om den lokala ledningen tycker att det är för många som läser ett visst ämne har den rätt att hänvisa dessa personer till andra orter där motsvarande utbildning finns. Det är ett stort och betydande ansvar som läggs på de lokala myndigheterna, och därför är det viktigt att samhället, de anställda och studenterna blir representerade i dessa. Nu är herr Molin intresserad av och känslig för vad Sveriges förenade studentkårer säger i detta sammanhang. Men varför är inte herr Molin lika intresserad av vad de säger när det gäller sammansättningen av de regionala styrelserna? Då går ni emot studentkårerna, eftersom deras uppfattning inte passar era egna syften. Herr Molin, liksom givetvis även andra, väger dessa synpunkter på det sätt som de finner bäst. I detta sammanhang tror jag — jag vill gärna säga det till de SFS-are som kan lyssna till den här debatten — att studentopinionen missförstått mycket av detta. Sätt er ner och fundera igenom problematiken, så skall ni finna att det riksdagen nu kommer att besluta i betydande utsträckning skall gagna de studerande, både dem som nu är inne i systemet och dem som i framtiden kommer in i det.
Fru talman! Herr Alemyr ställde en fråga till vpk. Han skall vara på det klara med att han ställer frågorna till oss som partigrupp och inte till privatpersoner som han väljer själv. Jag är officiell talesman för vpkgruppen. Inga Lantz har haft ett stort arbete med andra utbildningsfrågor de senaste dagarna, och hon har behövt avlastas. Vi gör ofta så, och herr Alemyr får vara snäll och ställa frågorna till mig. Han skall då också få svar. Herr Alemyr skall f. ö. inte lägga sig i vpk:s interna arbetsindelning — den sköter vi själva. Herr Alemyr står inte inför sin klass och behöver inte vara så magistral. Här är han bland fria människor. Svara i stället på min fråga om arbetarna och demokratin vid universiteten. Varför talade inte herr Alemyr med dem om demokratiseringen av beslutsstrukturen vid universiteten? Var det händelsevis därför att det inte passade Stora Kopparbergs och professormandarinernas intressen? Eller varför för han inte det på tal? Jag kan inte tänka mig att arbetarna vid Stora Kopparberg skulle stödja en odemokratisk struktur av den här typen, där de inte med allmän och lika rösträtt får vara med och välja sina förtroendemän när de rycker in vid universiteten som studerande.
Fru talman! Jag tycker att herr Alemyr skall sluta att diskutera formuleringar och liknande ting utan hålla sig till vad det verkligen rör sig om. Jag upprepar att jag vet hur en personalorganisations bedömningar av spärrar eller inte spärrar kommer till. Man utgår så gott som uteslutande från arbetsmarknadssituationen. Det är naturligt, och det skall man givetvis göra. Men när man bedömer ett uttalande, skall man veta varifrån det kommer och vilken bakgrund det har. Personalorganisationernas ställningstagande till nerdragning av lärarutbildning, något som man ansåg nödvändigt därför att det annars skulle bli svårt för medlemmarna att få arbete i fortsättningen, brydde sig herr Alemyr inte ett dugg om vid sina bedömningar. Han utgick i stället från andra bedömningar när han fattade ståndpunkt. Jag tycker inte herr Alemyr skall vara så feg att han inte vågar erkänna det. Om herr Alemyr till punkt och pricka hade följt lärarorganisationernas förslag skulle utbildningsutskottet ha gjort ett annat ställningstagande beträffande dimensionerna av lärarutbildningen.
Fru talman! Jag åberopade inte Sveriges förenade studentkårers åsikter utan deras tolkning av utbildningsutskottets kompromiss. Jag tyckte det var rimligt att låta SFS, som är något av experter på detta, göra en tolkning.

Jag tycker vi kan fastslå att det är så. Sedan kan vi ha delade meningar om det är bra eller inte, och där har vi ju från början olika meningar. För vår del är det väsentligt att stryka under att vi i första hand vill fästa avseende vid de studerandes rätt till valfrihet så långt det går. Därför vill vi hålla den spärrade sektorn så liten som möjligt. Därför vill vi inte ge en hand åt en totalspärr. Det andra argumentet är det jag åberopade i min förra replik, nämligen att prognosinstrumenten är så otillräckliga att man med en totalspärr aldrig kan försäkra sig om att inte människor med en viss specifik fackutbildning blir utan arbete.
Fru talman! Herr Nordstrandh säger att vi inte skall fästa oss vid formuleringar. Det betyder att vi i framtiden inte skall bry oss om herr Nordstrandhs formuleringar i hans anföranden här i riksdagen. Till herr Svensson i Malmö vill jag säga att vi har utgått ifrån att den som är vpk-representant i ett utskott och där har reserverat sig också själv medverkat vid tillkomsten av reservationen och följaktligen har möjlighet att offentligen diskutera reservationens innehåll med de övriga utskottsledamöterna. Som svar på herr Svenssons fråga om jag har talat med järnbrukets arbetare om konstruktionen av YTH, vill jag svara att vi har frågat dem om de vill ha den yrkestekniska högskola som presenteras i utredningsförslaget. Överallt har man svarat ja. Överallt i de olika orter utskottet besökt har man också sagt ja till nya utbildningsmöjligheter. Moderata samlingspartiet och folkpartiet vill, som framgår av deras reservationer till utskottsbetänkandet, inte vara med om att ge orterna dessa utbildningar, trots att man lokalt bett om att få dem. Folkpartiet och moderaterna har gått som katten kring het gröt för att inte stöta sig med de lokala partiopinionerna. Nu är det dags för dessa lokala partiopinioner att läsa vad det står i reservationerna från dessa båda borgerliga partier. Så bara en sista replik till herr Molin, eftersom detta är mitt sista genmäle i denna omgång. Varje år, herr Molin, skall riksdagen fastställa planeringsoch resursramar. Herr Molin vet själv att vi i utskottet t.o.m. har gått så långt i fråga om flexibilitet att vi sagt, att de ramar inom vilka vi kan röra oss när det gäller det totala studerandeantalet kan vara större än vad som regeringen föreslagit. Så stor flexibilitet finns det, att det är ett mål för oss att så långt som det över huvud taget är möjligt undvika att den enskilda individen spärras ut från den utbildning som han eller hon önskar. För detta kommer naturligtvis att krävas stora insatser i form av yrkesvägledning och studierådgivning. Men det kan naturligtvis ändå in träffa situationer, där det inte är möjligt att ge varje individ den utbildning han eller hon önskar, och då kan det från fall till fall bli tal om spärrar, om man inte lokalt har möjlighet och vilja att ordna önskad utbildning.

Fru talman! Låt mig i anslutning till den diskussion som senast förts göra en stillsam reflexion. Jag måste beklaga att herr Svensson i Malmö inte har möjlighet att delta i utbildningsutskottets arbete. Det hade säkerligen varit värdefullt för honom att delta i utskottets resor, att närvara vid uppvaktningar i utskottet samt att studera alla skrivelser som har kommit till utskottet angående den yrkestekniska högskoleutbildning som nu föreslås i propositionen. Om det i någon fråga i detta sammanhang rått total enighet är det just om denna. Jag vill erinra om att denna inställning inte enbart omfattats av näringslivets företrädare, utan det har i minst lika stor utsträckning från fackliga företrädare redovisats synpunkter till förmån för förslaget. Inte minst på kommunalt ansvarigt håll har man varit ytterst angelägen om att få denna utbildning till sin ort. Man kan diskutera inriktningen och omfattningen av utbildningen, men att det har funnits ett intresse över hela linjen för dessa frågor råder det inget som helst tvivel om. Som flera talare tidigare påpekat i dagens debatt innebär förslagen i propositionen 9 och i det nu aktuella utskottsbetänkandet bl.a. att den eftergymnasiala utbildningen kommer att bli mera lättillgänglig för flera nya studerandegrupper. Inom centerpartiet ser vi detta som ytterst värdefullt. Vi noterar också i vår motion 1876 i anledning av högskolepropositionen att det är naturligt, att det reformarbete som genomförts på lägre nivåer inom utbildningssystemet nu följs upp med en reformering av utbildningen också på högskolenivå. Vår grundläggande syn på utbildningspolitiken har alltid präglats av en strävan att ge alla, oavsett ekonomiska förhållanden och geografiska avstånd, en reell möjlighet till utbildning. Våra ställningstaganden nu är således en uppföljning av en linje som alltid präglat centerns utbildningspolitik. Inte minst lokaliseringsaspekten spelar i detta sammanhang en betydande roll. Reformen innebär en breddning och en differentiering av det samlade utbildningsutbudet, inte minst med hänsyn till anknytningen till arbetsmarknaden. Den innebär en anpassning av verksamhetsformer till en mera allsidig rekrytering av studerande, och den bör underlätta för den enskilde att varva studier med verksamhet i yrkeslivet. Inte minst torde detta bli aktuellt vid den yrkestekniska högskoleutbildningen, som propositionen också föreslår skall komma till stånd som försöksverksamhet på ett antal orter omfattande utbildningslinjer med inriktning mot olika Även om det på varje ort rör sig om ett högst begränsat antal studerande står det klart att förslaget rönt ett stort intresse ute i landet. Det beror på att konturerna kring denna utbildning är relativt klara och att tidpunkten för ikraftträdandet enligt förslaget ligger nära. Antalet motioner med önskemål om ytterligare försöksverksamhet utöver vad propositionen föreslår vittnar om detta intresse. Utskottet har också tagit hänsyn härtill genom att föreslå ytterligare ett mindre antal orter. Det är naturligt att dessa önskemål främst har framförts från orter med ytterst begränsad eftergymnasial utbildning eller ingen alls. Jag har i den här debatten i dag funnit en viss skiljelinje mellan deltagarna som representerar regioner och orter med god tillgång till eftergymnasial utbildning och dem som representerar orter med ringa tillgång eller ingen alls. Man finner skillnader i värderingen och bedömningen mot den bakgrunden. Den föreslagna högskolereformen bör bli ett viktigt inslag inte minst med tanke på den närhet till studier som ett större antal människor får. Detta är så mycket viktigare med tanke på att rekryteringen till denna typ av utbildning, kanske framför allt till YTH, i stor utsträckning kommer att ske från grupper som varit ute i arbetslivet ett antal år och också bildat familj med det ansvar och den förankring i hemorten som detta innebär — en bundenhet, med andra ord. Det är rimligt att utbildningsmöjligheter ställs till dessa gruppers förfogande. Flera skäl talar för detta — mer krävande uppgifter inom arbetslivet, möjligheter till avancemang på arbetsplatsen med det ökade ansvar som detta medför, vilket också gör arbetet mer meningsfullt. En anledning kan vara att ökade kunskaper oftast stärker självkänslan. Det handlar här i många fall om människor med en efter nutida mått svag ungdomsutbildning. Erfarenheterna visar vidare att bristande utbildningsmöjligheter genom alltför långa avstånd ger genomsnittligt sett lägre utbildningsnivå. Men erfarenheterna visar också att ökad närhet till studier medför att nya grupper tillkommer. Detta är viktigt att notera i detta sammanhang med tanke på det resonemang om vikande elevtillströmning som här framskymtar hos många och som det i och för sig kan vara motiverat att man ventilerar. Riksdagen har vid olika tillfällen gjort uttalanden om nödvändigheten av en regional balans i landet. I samband med besluten om utlokalisering av statliga verk har sådana uttalanden använts som motivering, och det är väl riktigt. Jag menar nog också att det är minst lika viktigt att ge olika regioner ökade möjligheter att utveckla den inneboende kraft som finns på många håll och som behöver stimuleras för att komma till sin rätt. I det sammanhanget spelar tillgången på utbildning en betydande roll. Visst kan man säga att några tiotal platser vid en yrkesteknisk högskola inte löser alla problem. Men tillsammans med en väl utbyggd intern utbildning, som finns i många företag, kommer de att fylla en utomordentlig funktion. Det är en uppfattning som delas av dem som är berörda — företrädare för företagen och inte minst företrädare för de fackliga intressena. Bland de motioner som väckts fanns åtskilliga som tog upp frågan om lokaliseringen av högskoleutbildningen och den yrkestekniska högskoleutbildningen. Propositionen följde i stort sett vad U 68 och U 68 beredningen hade föreslagit, och någon erinran från utskottets sida på den punkten fanns det ingen anledning att göra. Det är naturligtvis angeläget att tillse att spridningen av den högre utbildningen inte sker till så många orter att utbildningen äventyras vid de redan etablerade lärosätena, främst då filialerna. Det kan ingen ha något intresse av. Detta har också redan omvittnats av många här i dag. Men nu är det en gång för alla så att förr eller senare måste man bestämma sig, och menar man allvar när man säger sig vilja nå flera nya studerandegrupper, så måste nog en del nya orter tillkomma så småningom, vilket också föreslås i utskottsbetänkandet. I såväl moderatreservationen som folkpartireservationen i detta avseende kan utläsas att man visserligen vill ge nya grupper möjligheter, men man tvekar inför att ta det steg som i så fall måste tas, nämligen ett beslut om en viss ökning av antalet utbildningsorter. I den moderata reservationen knorrar man i största allmänhet. Med en massa ”om” och ” under förutsättning av” kan man acceptera att detta kommer till stånd. Folkpartireservationen går längre och säger rent ut att det för dagen inte finns någon anledning att uttala att några bestämda orter skall bli utbyggnadsorter. Man går alltså emot det som utskottsmajoriteten har enats om att föreslå, nämligen att låta även Skövde och Gävle/Sandviken förbli utbyggnadsorter utöver dem som propositionen föreslår. Man måste emellertid bestämma sig och välja sida. Man kan inte få allt utan att peka på hur man skall gå till väga. Enligt vår mening krävs i samband härmed nya utbildningslinjer anpassade till arbetslivets förutsättningar och behov. Eftersom det finns ett uppdämt behov av utbildning på många håll, torde antalet studerande öka i en omfattning, som gör att underlaget vid t.ex. filialerna inte behöver naggas i kanten. Mot denna bakgrund föreslår utskottsmajoriteten utöver i propositionen föreslagna orter att Gävle/Sandviken och Skövde skall vara utbyggnadsorter. När det gäller yrkesteknisk högskoleutbildning föreslås i propositionen att försöksverksamhet skall anordnas på ett antal platser. Man föreslår åtta stycken. Även om en försöksverksamhet bör ske i begränsad omfattning, är det naturligtvis viktigt att den sker på orter och i regioner med skiftande förutsättningar. Vid utskottsbehandlingen enades utskottet därför om att utöver de i propositionen föreslagna orterna, vilka startar verksamhet redan 1975, även Karlskrona, Skövde och Sandviken fr.o.m. höstterminen 1977 bör få anordna försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning. Motioner med krav om detta har tillstyrkts av utskottet. Detsamma gäller Skellefteå, där propositionens precisering var mer oklar men där utskottet har uttalat sig för att en försöksverksamhet skall starta 1976. Som jag tidigare har erinrat om finns det från alla synpunkter anledning att ge de olika regionerna en allmän service, som gör det möjligt för dessa att utveckla de förutsättningar som finns. Att tillgången på utbildning är en av de främsta förutsättningarna i detta sammanhang är helt klart. Den som aldrig så litet har sysslat med företagslokalisering, bl.a. från kommunal synpunkt, vet att bland det allra första man då frågar efter är just läget på utbildningssidan. Med det förslag som utskottet nu framlägger när det gäller både högskoledelen och YTH täcks landet in ganska väl. Varje län får någon form av högskoleutbildning, och det måste i dagens läge anses som ett rimligt krav inte minst mot bakgrund av alla riksdagsuttalanden i regionalpolitiska sammanhang. Med den förbättring av propositionen som utskottsbetänkandet utgör genom en rad positiva ställningstaganden som utskottet har gjort med anledning av motioner från bl.a. centern har vi kunnat begränsa oss till ett fåtal reservationer. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag utom på de punkter där mitt namn förekommer på reservationer där jag yrkar bifall till dessa.

Fru talman! Herr Elmstedt var uppe och talade om hur duktig man blir när man sitter i utbildningsutskottet. Det är möjligt att man blir, men jag är nog glad att när jag talar med folk från arbetsplatserna kommer jag inte så ofta som hög herre från Stockholm, officiellt och på ämbetets vägnar. Jag har andra kanaler — 70 96 av vårt partis medlemmar utgörs av industriarbetare, och vi har en Domnarvsarbetare i vår riksdagsgrupp. Det går rätt bra att umgås med folk på den nivån också. Man behöver inte upp på herr Elmstedts nivå för att tala med de arbetande. Men den intressanta frågan är ju inte denna, utan den intressanta frågan är: Vad är det arbetarna vill ha? Den frågan kan bara besvaras i fall man ställer en andra fråga, nämligen: Hur har ni ställt frågan till dem? Det är klart att arbetarna vill ha utbildning. Om det kan det inte råda någonting annat än en rörande enighet i alla kretsar.

Har ni talat om för arbetarna på Domnarvet vad det är för sorts YTH ni bjuder dem? Att YTH-tanken i grunden är en bra tanke förnekar vi inte och har aldrig förnekat, utan frågan gäller: Är det Stora Kopparbergs modell av YTH ni vill ha, den som jag skisserat i mitt inledningsanförande, eftersom vi misstänker att det är de intressena som kommer att göra sig gällande i YTH:s praktiska utformning? Kan inte herr Elmstedt svara mig på det, om det är Stora Kopparbergs modell som ni har tänkt på i utbildningsutskottet också eller om ni har någon annan modell som inte är Stora Kopparbergs. Och har ni i så fall talat om det för Stora Kopparberg? Är det Stora Kopparbergs modell som ni vill ha, och går ni verkligen till arbetarna utan att tala om hur odemokratisk beslutsstrukturen i den nya högskolan skall vara uppbyggd med handplockning uppifrån, då tycker jag faktiskt att man skall skämmas litet grand över att man inte kan vara mera uppriktig när man talar med folk.

Fru talman! Jag uppfattade herr Elmstedt på det sättet att han tyckte att vi var litet oklara i vårt ställningstagande till etablerande av nya högskoleorter och nyetablering av högskoleutbildning på sådana. Jag är ledsen att herr Elmstedt uppfattar det så. Jag tycker nog att vi icke är det. Det är riktigt så långt att vi iakttar en viss restriktivitet i vår inställning till sådan nyetablering, men det är knappast en oklarhet.

Orsaken till vår restriktivitet är också den att vi har omtanke om forskningssambandet, som onekligen är mycket svårt att etablera på nya högskoleorter när man lägger ut ny utbildning där. Det anses kanske att det skall gå att få till stånd ett forskningssamband på sikt, men jag är rädd för att om man inte får i gång ett sådant samband tämligen omedelbart efter det att utbildningen påbörjats så blir det aldrig av. Jag tror att vi har rätt att vara litet skeptiska i det avseendet, men jag vill slå fast och upprepar det gärna att de orter som diskussionen nu har gällt godtar vi från moderata samlingspartiet som högskoleorter med den permanenta högskoleundervisning som finns där. Det vi säger är att vi inte tror att det i dagsläget är möjligt att göra någon nämnvärd utbyggnad, men medger omständigheterna det, skall sådan utbyggnad givetvis göras. Jag deklarerade klart här från talarstolen i mitt inledningsanförande att om någon nu permanent högskoleutbildning i någon av dessa orter kommer att försvinna — det finns ju risk för det — skall allt göras för att skapa annan undervisning där. Man skall under alla förhållanden inte minska volymen på högskoleorterna.

Fru talman! Jag noterar herr Nordstrandhs förklaring på denna punkt och finner ingen anledning att närmare polemisera mot honom. Beträffande herr Svensson i Malmö har jag inga förhoppningar om att få sista ordet i en debatt med honom. Det är väl ändå ingen här i kammaren som lyckats med den bravaden. Jag skall inte göra några försök jag heller. Men jag kan till herr Svensson säga att vad jag avsåg när jag nämnde herr Svenssons möjligheter att vara med i utbildningsutskottet var att jag tror det hade varit nyttigt om herr Svensson hade ställts öga mot öga med de fackliga företrädarna, vilka vi har träffat många av i utskottet, och låtit dem pröva den uppfattning som herr Svensson tydligen har i dessa frågor. Sedan vill jag säga att jag har säkert kontakter, utöver dem man får i utskottet, med folk som sysslar med vardagsarbete. I det avseendet kanske jag t.o.m. kan konkurrera med herr Svensson. Det är inte otänkbart. Jag vill också gärna säga att jag litar på de företrädare för anställda i olika industrier som har uppträtt inför utskottet och som vi har mött på utskottets resor — vilka till antalet var ganska många under 1974. Jag utgår ifrån att de har fått erforderliga informationer från sina uppdragsgivare och att de förmedlar dem till utskottets ledamöter. Man kan i detta sammanhang knappast bygga en uppfattning på andra grunder. Om herr Svensson från sin ideologiska utgångspunkt gör något annat, är det inte mycket att göra åt det.